Herr talman! Jag noterar vad jordbruksministern säger i det kompletterande svaret, nämligen att regeringen är beredd att ge de garantier som är möjliga att ge. Den viktigaste punkten i min interpellation gäller ju vilka utsläpp man är beredd att tillåta, och detta är såvitt jag kan se avgörande för lokaliseringen till inlandet. Det är också avgörande för om den kommun dit anläggningen förr eller senare ändå måste lokaliseras skall kunna motivera för sina invånare att kommunen tar emot anläggningen. I enmansutredarens regogörelse sägs att det har kommit fram vissa tekniska synpunkter, att jämföras med hur det var tidigare. Man hade bl.a. tänkt sig indunstning och liknande åtgärder, som skulle leda till att utsläppen blev mindre. Lokalisering till Norrtorp har den svårigheten att där finns inte tillgång till någon stor recipient, om man gör utsläppet i vatten. Utredningsmannen stannade i alla fall för att Norrtorp var bästa alternativet. Jag noterar alltså att vi skall göra vad som är möjligt att göra och vad som rimligen kan krävas. Detta måste gälla normaldriften, men jag anser att det är nödvändigt att också ge en garanti mot tillfälliga utsläpp. Jag tror att det är tekniskt möjligt att skapa garantier mot att det sker tillfälliga utsläpp av miljöfarliga ämnen. Det bör vara möjligt med en konstruktion liknande den som föreslagits för kärnkraftverken, alltså någon typ av filterkammare. Där kan man fånga upp ett utsläpp under en begränsad tid och inte släppa ut det direkt i luften. Under tiden ställer man av anläggningen och tar itu med orsaken till störningen. När man så har fångat in utsläppet får man försöka att ta hand om det efteråt. På så sätt skulle anläggningen givetvis bli dyrare, men man skulle i alla fall undgå stora tillfälliga utsläpp. Sådana kan inträffa, även om de utsläpp som sker vid normaldrift är mycket små. Beträffande återvinning säger jordbruksministern att avfallet skall tillvaratas så långt det är möjligt, och det tycker jag är väldigt viktigt. Intill en anläggning i Norrtorp — om den placeras där, vilket ju inte är säkert — finns en industri som har behov av exempelvis spillolja. Det är en ammoniakfabrik, och den byggdes ursprungligen för att tillvarata restgaser från den skifferoljetillverkning som bedrevs tidigare. Skifferoljeanläggningen är borta, men ammoniakfabriken finns kvar, och den skulle i fortsättningen kunna få råvara från avfallshanteringsanläggningen. Såvitt jag förstår riskerar ammoniaktillverkningen annars att läggas ner. Vad gäller frågan om en eller flera anläggningar är jordbruksministern ganska bestämt för att det skall vara en enda. Också utredningsmannen Widén sade att i hans direktiv ingick att det skulle vara en enda anläggning. Widén sade också mycket bestämt att i hans uppdrag ingick inte alls att ta ställning till om vi behöver anläggningen eller ej — den frågan har nämligen rests också i den här debatten. Jag är som sagt av den meningen att vi behöver anläggningen. Sedan vill jag säga att jag kan förstå de äldre som bor i området — om det nu skulle bli Norrtorp. Jag kanske förstår dem väldigt bra t.o.m. Jag var inkallad under kriget och tillhörde ett bevakningskompani som hade till uppgift att bevaka skifferoljeanläggningen som jag nyss talade om. Jag gick runt anläggningen på nätterna med en schäferhund och ett mausergevär, och jag vill påstå att våra dagars miljödebattörer har ingen aning om hur det såg ut där på den tiden. Det påminde närmast om det nu aktuella vulkanutbrottet på Island. Där låg glödmassor av skifferaska som syntes på natten, en blå dimma låg över hela området, barrskogen dog, osv. Denna skifferoljeanläggning är nedlagd, och miljöstörningarna har i stort sett försvunnit. Den stora Kvarntorpshögen ryker dock fortfarande och håller oss påminda om att här har begåtts något av en våldtäkt mot ett vackert landskap och ett bra jordbruksområde. Jag förstår de äldre människor som är rädda för att en ny sådan våldtäkt skall begås mot detta område i Närke. Därför anser jag att, om anläggningen ändå skall lokaliseras dit — vilket dock mycket talar för — vi skall vara mycket noga med att allt görs, som jordbruksministern säger, för att vi inte skall få en upprepning av dessa miljöstörningar.

Herr talman! Låt mig säga till Ingrid Sundberg att det är bra att vi, enligt henne, har en gemensam målsättning i dessa frågor: att vi skall ta vara på det miljöfarliga avfallet och oskadliggöra det. Jag upplever dock fortfarande att det finns en skillnad i vår syn på hur vi skall oskadliggöra det. På hennes konkreta fråga om cementförbränning i cementugnar vill jag svara att det tydligen var så att Cementa ansåg att riskerna var stora för att cementen inte skulle gå att avsätta, eftersom företaget ville att staten skulle ta det ekonomiska ansvaret för hela produktionen. Därmed är det bara att konstatera att fru Sundbergs förslag som jag accepterade 1976/77 inte var så bra som jag trodde. Av det kan man möjligtvis också dra slutsatsen att det inte är säkert att alla industrier i detta land är lämpliga att förbränna sitt eget avfall. När det gäller det kommunala vetot vill jag påpeka att i det ärende vi nu har att pröva i regeringen — Norrtorpsärendet i Kumla kommun — så görs prövningen enligt miljöskyddslagen och inte enligt byggnadslagen, och där finns inget kommunalt veto. Beträffande de andra frågorna som fru Sundberg ställde kan jag säga att varje industri naturligtvis har möjlighet att bygga en egen anläggning — det har exempelvis Pharmacia gjort — om de bygger på ett sådant sätt att avfallet oskadliggörs. Det är naturligtvis också möjligt för industrin att söka tillstånd för en gemensam anläggning. Men det kommer då att prövas av regeringen mot bakgrund av de riksdagsbeslut som finns, och där gäller 1975 års beslut.

Då skall man naturligtvis inte sprida dessa anläggningar runt om i landet, därför att en sådan teknik innebär en stor och dyrbar investering. Jag vill påpeka för Per Israelsson att när jag säger att det är min uppfattning att vi skall ge så goda garantier som möjligt för kommunen och för de närboende, så gör jag det just från de här utgångspunkterna. Jag är inte villig att stå i denna talarstol och svära på att över huvud taget inga utsläpp skall ske. Jag tar inte sådana ord i min mun, särskilt inte med tanke på de debatter vi har haft under de senaste månaderna inför folkomröstningen. I ett tidsskede hävdade man ju exempelvis att kärnkraftverkens placering och miljöriskerna var helt ointressanta därför att ingenting kunde hända. Jag tror det vore bra om vi alla drog lärdom av den debatten. När vi nu behandlar frågan om andra miljöfarliga avfall är det alltså vår skyldighet att göra det på ett sådant sätt att vi kan gå ut till människorna och säga, att denna teknik och dessa restriktioner är det bästa skydd vi kan ge i denna situation. Och då tror jag att man skall satsa på en enda anläggning i landet.

Herr talman! Jag skall börja bakifrån: Jag tror liksom jordbruksministern att det för det mycket avancerade och svårdestruerade avfallet måste finnas en central anläggning. Men den fråga jag har ställt till jordbruksministern är denna: Anser jordbruksministern att förutsättningarna för byggandet och utformandet av en central anläggning såsom de planerades 1975 har förändrats 1980? Jordbruksministern gav själv ett exempel på en sådan förändring, dvs. att Pharmacia och andra industrier har byggt egna anläggningar såväl för destruktion som för återvinning, vilket senare har ställt sig mera lönsamt. För att tala riktigt tydligt skall jag formulera mig så här: Om förutsättningarna har ändrats, kommer det att påverka storleken på och utformningen av den centrala avfallsanläggningen? Det kan i och för sig innebära att man måste göra vissa ändringar i de ursprungliga planerna, kanske bl.a. minska anläggningen i storlek. Skulle jordbruksministern i det sammanhanget vilja redovisa — vilket jag också frågat förut — om de deklarationer som har gjorts av företagen har visat på en förändring av mängden sådant miljöfarligt avfall som industrierna inte själva kan ta om hand?

Här har tekniken gått framåt, och här har alltså vissa företag börjat att i högre grad själva ta hand om sitt avfall. Jag läste nyss i propositionen att monopolsituationen skall föreligga när det gäller nystartande av särskilda anläggningar för behandling av miljöfarligt avfall. Men jordbruksministern säger att industrin får väl komma in med ansökningar så får de prövas mot bakgrund av proposition 1975:32. Men vad jag begärde var alltså ett förtydligande av proposition 32, som kunde tjäna som vägledning i de fall industrin vill bygga någon eller några anläggningar för att ta hand om icke allt men en avsevärd del av sitt avfall. Detta är alltså en viktig fråga. Kemikontoret har som representant för Sveriges industri framfört detta. Det är understött av Institutet för vattenoch luftvårdsforskning. Och det är en fråga om tydning av en skrivning i en proposition. Jag tycker, herr talman, att jordbruksministern har undgått att göra det förtydligande som — inte minst mot bakgrund av jordbruksministerns senaste inlägg — industrin hade rätt att förvänta sig.

Herr talman! Som jag nämnde i mitt första anförande har jag i väldigt många år arbetat inom kemisk industri. Jag har sett olyckshändelser inträffa, jag har sett rätt många arbetskamrater dödas och sett många arbetskamrater bli svårt brända och invalidiserade. Efter de utredningar som gjorts efter olyckorna har jag kommit fram till att vi i sådana här sammanhang alltid måste räkna med en osäkerhetsfaktor — det kan hända saker som man från början inte har tänkt på, saker som man efteråt inte nöjaktigt kan förklara. Sådana erfarenheter har vi faktiskt gjort. Därför är det mycket viktigt att man, när man planerar och bygger en sådan här anläggning, tar hänsyn till att det oväntade också kan inträffa. Jag upprepar därför att eventuellt inträffande tillfälliga utsläpp bör kunna kontrolleras på något sätt. Sedan vill jag beröra bara ytterligare en fråga bland alla andra. I en skrivelse från SAKAB, som kom ungefär samtidigt som enmansutredningen var färdig, beklagar SAKAB att företaget inte fick sätta i gång och bygga anläggningen när det var tänkt att så skulle ske. SAKAB skriver, att om man bara får klarsignal, dröjer det kanske ett par år innan anläggningen blir färdig. Men om nu statsmakterna skulle komma fram till att en annan lokalisering än Norrtorp är bättre från miljösynpunkt och andra synpunkter, säger man att det kommer att dröja fyra år i stället för två. Då får man nämligen bygga om på en ny plats. Med anledning av att det skulle dröja fyra år i stället för två vill jag fråga: Har jordbruksministern — utan att avslöja någonting om lokaliseringen — några synpunkter på om två eller fyra år kan vara styrande då man fattar beslut, varför Norrtorp skulle ha företräde från tidssynpunkt? Slutligen skulle jag vilja säga — jag tror inte att jag behöver göra något mer inlägg — att om vi skall kunna tillgodose kraven på säkerhet och trygghet för de vid anläggningen anställda samt minimera miljöstörningarna och skapa möjligheter att lokalisera anläggningen till vilken kommun som helst måste samhället ha ansvaret för anläggningen. Vi måste göra den bra och därvid använda modernaste möjliga teknik. Vidare är det nödvändigt att den blir flexibel och att den blir färdig inom rimlig tid.

Men då måste understrykas att det från 1975 till i dag givetvis har skett vissa förändringar inom den här ramen. Behovet av att förbränna vissa oljeprodukter har minskat vid den centrala anläggningen, och behovet att kunna destillera vissa lösningsmedel har också minskat. Detta beror på att industrin under mellantiden naturligtvis har gått in och tagit hand om de här produkterna, vilket kanske har ansetts ekonomiskt från industrins synpunkt. Men totalt sett har givetvis avfallsmängden inte minskat under de här åren utan tvärtom ökat. Det är detta som är det viktiga. Jag fäster mycket stor vikt vid att naturvårdsverket och SAKAB i princip är överens om hur mycket som behöver behandlas vid en central anläggning. Detta, fru Sundberg, är ju egentligen det intressanta: att vi måste ha denna centrala anläggning för att kunna garantera att vi kan ta hand om det miljöfarliga avfallet. Det är ingen bra situation som vi i dag tvingas leva med, och det måste vara en ytterst besvärande situation för SAKAB:s styrelse, som inte kan bygga den planerade centrala anläggningen. Man får nej av praktiskt taget varje kommun när det gäller att skapa regionala depåer. Jag vill gärna säga att jag själv upplever det som ytterst tråkigt att rikare kommuner i Sydoch Mellansverige säger nej samtidigt som jag får inofficiella samtal från åtskilliga kommuner i Norrland, vilka är beredda att ta emot den centrala anläggningen. Jag tror inte att man i dessa kommuner har en annan syn på miljöfrågorna och riskerna. Orsaken är kommunernas fattigdom. Man ser att det här rör sig om arbetstillfällen för 60 människor. Det är ytterst tråkigt att behöva uppleva en sådan situation. Dessa Norrlandskommuner har precis samma rätt som alla andra kommuner i landet att ställa anspråk när det gäller arbeten för sina invånare. Dessa skall inte behöva ta sämre arbeten för att över huvud taget få arbete. Jag vädjar till alla som deltar i denna debatt att hjälpa till att förklara för alla människor i det här landet att förstör vi vår miljö får vi också se till att den blir reparerad. Då får vi lov att använda de behandlingsmetoder som gör detta möjligt. Jag tror att det här är en gemensam uppgift för oss oavsett partitillhörighet.

Herr talman! Det kan kanske vara motiverat med några kompletterande Onsdagen den synpunkter från min sida, eftersom jag har förtroendet att få fungera som 19 mars 1980 ordförande i SAKAB:s styrelse. Först vill jag nämna att det naturligtvis ligger en del i vad som har sagtsom Om behandlingen höga kostnader. Skälet är att det är dyrbart att exportera miljöfarligt avfall qv miljöfarligt till olika anläggningar inom den Gemensamma marknaden. Man får extra avfall transportkostnader, och dessutom har man att räkna med en total bristsituation i Europa i vad gäller behandlingsresurser. Allt detta leder givetvis till extra kostnader, som vi i varje fall på sikt bör kunna undvika, om vi får en väl fungerande egen anläggning. SAKAB har uppdraget att sedan kommunerna tagit på sig att samla in det miljöfarliga avfallet också se till att den slutliga behandlingen blir vad alla är överens om att den skall vara. I det ansträngda läge som vi nu befinner oss i försöker naturligtvis SAKAB prioritera. Det ställs ibland anspråk på företaget som är svåra att tillgodose med kort varsel. Det vägledande för företaget är emellertid hela tiden att medverka till lösningar som, när alla omständigheter tas i betraktande, är att anse som de bästa. I diskussionen har som alternativ till en central behandlingsanläggning av den tänkta typen framförts tanken på en mer utspridd behandling, en mer lokal behandling. Mot bakgrund av de långa resonemang som har förekommit — och på den här punkten har också näringslivet deltagit — tror jag att det trots allt inte är någon särskilt framkomlig väg. Vi har sett hur besvärligt det är att över huvud taget vinna förståelse för den här verksamheten. Mycket litet talar för att förståelsen för den centrala problematiken kommer att infinna sig bara därför att man behandlar miljöfarligt avfall på tio eller tjugo ställen i stället för på ett. Har man en central anläggning kan man lägga ned pengar — som jordbruksministern också sade — på att uppnå en tekniskt förstklassig lösning, så att man med gott samvete kan säga till kringboende att allt har gjorts som kan göras. Jag behöver bara erinra om att vi i dag t.o.m. har svårigheter att hitta kommuner där vi under helt tillfredsställande säkerhetsförutsättningar kan få lagra avfallet — redan detta är det dess värre i det läge som nu föreligger möjligt att uppbåda en stark lokal opinion emot. De propåer av skilda slag som framförts från näringslivet har jag för egen del, inom ramen för arbetet i SAKAB, medverkat till att pröva. Jag har inte funnit dem bärande. Jag beklagar att Stora Vika-projektet fick så stort utrymme i debatten. Det var — det kunde vi säga — omöjligt från början, men det försenade hela projektet med ett och ett halvt år. Vi kan gå till Danmark, där man på ett mycket förtjänstfullt sätt satsat på att ta hand om det miljöfarliga avfallet. Erfarenheten visar att när man väl får anläggningen drar den automatiskt till sig stora kvantiteter som man dess värre dessförinnan kanske inte ens visste om fanns. Jag är helt övertygad om att ett positivt beslut, som leder till att vi får en central behandlingsanläggning, är i hela landets intresse. Den kommer att kunna medverka till att lösa detta svåra miljömässiga problem.
Herr talman! Jordbruksministern sade att frågan om en central anläggning för behandling av miljöfarligt avfall bereds inom regeringskansliet och att beslut snart skall fattas. Det är min mycket starka förhoppning att de synpunkter som Kumla kommun har anfört då skall beaktas. I sitt yttrande av den 11 april 1979 avstyrkte kommunen en lokalisering av SAKAB:s anläggning till Norrtorp. Kommunen instämde i bl.a. naturvårdsverkets krav på en utredning om alternativa platser för lokaliseringen. Kravet grundade sig på att Frommestabäcken inte bedömdes tåla ytterligare utsläpp av processvatten och att sannolikt även luftrecipienten skulle bli överbelastad om SAKAB:s anläggning uppfördes i området. Kommunen säger nu i sitt yttrande över lokaliseringsutredningen att den är oklar på några punkter och att Norrtorp fortfarande förefaller vara det 5msta lokaliseringsalternativet när det gäller naturvård och vattenrecipientförhållanden. Dessutom har Norrtorp en av de hårdast belastade luftrecipienterna. Enligt kommunens mening har lokaliseringsutredningen inte givit kommunen anledning att frångå sitt tidigare avstyrkande av en etablering av SAKAB:s behandlingsanläggning i Norrtorp. Om regeringen ändå skulle besluta ge tillstånd till lokalisering önskar kommunen att man fäster stort avseende vid de krav som kommunen ställer. De är bl.a. att anläggningen skall utrustas med sådan teknik att utsläpp till vatten helt elimineras, att villkoren i fråga om utsläpp till luft skärps i förhållande till koncessionsnämndens beslut och att förbränning av avfall som kan misstänkas förorsaka hälsorisk inte får förekomma. Vidare kräver man att SAKAB åläggs att svara för kostnader för sådan utrustning, personal, m.m., som erfordras för ett säkert brandskydd och som går utöver vad ett normalutrustat brandförsvar förfogar över. Kommunen önskar också att man beaktar att riksväg 52 som går rakt igenom Kumla centralort skall få en ändrad sträckning. Det är min förhoppning att Kumla kommuns synpunkter verkligen beaktas vid regeringens beslut om en central behandlingsanläggning.

Herr talman! Bengt Gustavsson har — med anledning av fortifikationsförvaltningens omlokalisering till Eskilstuna — i en interpellation frågat mig om jag är beredd att ta initiativ som förbättrar läget för dem som drabbats av den snäva tolkningen av riksdagens uttalande om att omställningsproblemen bör lindras för den personal som berörs av omlokalisering. Låt mig först klarlägga att de uttalanden som gjordes i samband med riksdagens omlokaliseringsbeslut åren 1971 och 1973 om att stora ansträngningar skulle göras för att lindra omställningsproblemen för den berörda personalen självfallet avsåg dem som då var anställda på de aktuella verken. Stora ansträngningar har också gjorts och görs alltjämt för att underlätta både för dem som följer med myndigheten vid flyttningen och för dem som av olika skäl önskar stanna kvar i Stockholm. Redogörelse för de olika åtgärder som vidtas har tidigare lämnats här i kammaren. Jag går därför inte närmare in på dem nu. Vad Bengt Gustavssons fråga närmast torde gälla är förmåner för personal som anställts efter det att beslut fattats om att en viss myndighet skall flytta och som tagit anställning hos myndigheten kanske främst med hänsyn till att myndigheten skall flytta till den egna orten. Det rör sig alltså inte om personal som omlokaliseras i egentlig mening. De speciella omlokaliseringsförmånerna är därför inte heller aktuella i dessa fall. Det kan i många fall vara fördelaktigt för myndigheten att kunna i förväg rekrytera personal från den nya orten så att introduktion och utbildning kan ske redan före flyttningen. För att underlätta sådan rekrytering kan den som nyanställs inom ett år före flyttningen och som behåller bostaden på hemorten få ersättning för fördyringar som följer av dubbla bostäder. Härigenom förbättras myndigheternas möjligheter att i god tid planera och anpassa bl.a. rekryteringsinsatserna till den många gånger höga personalomsättningen i samband med flyttningen. Vi har i dag erfarenheter från omlokalisering av 38 myndigheter. Genom att de berörda myndigheterna bedrivit en aktiv personaloch rekryteringsplanering har långvarig nedgång i verksamheten kunnat undvikas. Det har kunnat ske med de regler som i dag gäller i samband med omlokalisering av statlig verksamhet. Det har inte framkommit något som visar att förhållandena inom fortifikationsförvaltningen på något avgörande sätt skulle skilja sig från dem som har gällt för de 38 myndigheter som redan har flyttat. Förmånsfrågorna bör därför, som jag ser det, bedömas på samma sätt för anställda vid fortifikationsförvaltningen som för anställda vid de andra myndigheterna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Olof Johansson för svaret på min interpellation. Det gör mig varken nöjd eller förvånad. Missnöjet kommer av att svaret, som jag hittills har tolkat det, inte har den infallsvinkel till positiva åtgärder som jag hade en svag förhoppning om. Frånvaron av förvåning grundar sig på kännedom om hur hårt regelbundet det statliga ersättningssystemet är. Ett statsråds möjligheter att under resans gång vrida det rätt som går snett är ju också formaliserade. Det är bra att, som statsrådet säger, långvarig nedgång i verksamheten kunnat undvikas vid omlokalisering vid de 38 myndigheter som flyttats ut i landet. De positiva effekterna kommer på sikt. Fortifikationsförvaltningen kommer att efter flyttningen till Eskilstuna finnas på rätt plats. Dess verksamhet kommer att representera en strukturell förnyelse på orten, och verksamheten kommer att stimuleras av den miljö och tradition som finns där. Men nog måste vi som aktivt verkat för den regionalpolitik som utlokaliseringen också är ett led i erkänna att den processen medför stora omställningssvårigheter för omstationerade verk och deras personal. Vid en enkät som företogs i fortifikationsförvaltningen i höstas framkom att mindre än 40 96 av de anställda räknade med att följa med till Eskilstuna. Även om det finns bra folk att tillgå där måste avgångarna medföra svårigheter, särskilt som de kommer vid en tidpunkt som präglas av omställning också vid den verksamhet som skall betjänas. En sak i det sammanhanget kanske kan intressera Olof Johansson särskilt. Standarden på förläggningar och utspisningslokaler för de värnpliktiga är på många platser dålig. I vissa fall finns det rent av skäl för hälsovårdsnämnderna att reagera. Man kanske har ansett sig kunna leva med detta därför att många värnpliktiga haft möjlighet och har valt att åka hem på fritiden. Det kan antas att de höjda bensinpriserna har en betydande roll i den markanta förändring som i detta avseende har skett. Jag hörde t.ex. i morse att förläggningar vid Sörmlands regemente i Strängnäs som tidigare stått tämligen tomma nu till ca 80 7 är tagna i anspråk av de värnpliktiga. En verkligen välbehövlig ombyggnad av militärrestaurangen har skjutits något framåt i tiden. Fortifikationsförvaltningens svårigheter att hinna med har angivits som ett skäl. Detta har jag nämnt som exempel på den totala arbetssituationen. Jag vet inte om någon av de personer som är aktuella i det sammanhang som interpellationen gäller arbetar med dessa projekt.

Riksdagen har uttalat att omställningsproblemen vid omlokaliseringar så långt möjligt bör lindras — och visst är denna personalkategori berörd av omlokaliseringen, även om vi i riksdagen hade den personal som är fast bosatt på utlokaliseringsorten i tankarna när vi fattade beslut om stödåtgärder. I ett avseende har dessa stödåtgärder fått formen av traktamente till dem som inom ett år före förflyttningen tagit anställning för att följa med till den nya orten, som är deras hemort. Det låter sig sägas att gränsproblem skulle kunna undvikas genom långsiktig planering från verkens sida, men i verkligheten är det nog inte så lätt — det är människor det är fråga om. Befattningshavare som inte avser att följa med får nya anställningar, och tillträdesdagen för dessa bestäms inte av regler för ersättningsrekrytering hos den tidigare arbetsgivaren. Vakanser måste fyllas, om arbetet skall fungera såsom uppdragsgivaren kräver. I fallet med fortifikationsförvaltningen var inte heller flyttningstiden exakt fastställd. Det talades om att flyttningen skulle ske under eftersommaren-hösten. Med eftersommaren menar man väl i dagligt tal tiden efter semestern. Med denna definition av begreppet eftersommaren befinner sig två av de arton som räknade med traktamenten under pendlingstiden inom gränsen. Hälften började ganska nära den 15 september 1979 och alla senast några få månader före detta datum. Nog vore det väl rättvist och rimligt att de åtminstone fick sina traktamenten för året 15 september 1979-15 september 1980. Det kan ju vara en ren sinkadus om olika personer kommit att anställas på ena eller andra sidan om ett fixt datum. Dessa människor befinner sig bostadsoch arbetsmässigt i en situation som liknar riksdagsmännens, Vi får traktamenten för arbetstiden, i den mån vi inte har vår fasta bostad på arbetsorten. Nu är det som det är med regler och bestämmelser, och jag vill visst inte påstå att avtalsverket har gjort något fel när den exakta årsgränsen åberopas. Men det finns också en arbetsgivarventil i bestämmelserna — det heter faktiskt arbetsgivarventil utan citationstecken. En ventil kan öppnas eller tillslutas så att det passar för behovet. Jag vill avslutningsvis fråga statsrådet om han anser att arbetsgivarsidan skulle göra något fel, om den omvänt fann skäl för att inte fullt så rigoröst hålla på den exakta ettårsgränsen för erhållande av ersättning som det här är fråga om.

Herr talman! Jag vill nämna för Bengt Gustavsson att jag har försökt att hitta någon metod för att undanröja dessa upplevda orättvisor utan att skapa några nya — det måste liksom vara utgångspunkten om man skall försöka göra någon förändring. Sedan skall vi kanske dimensionera problemet också. Det är ett 20-tal personer som berörs av den här gränsdragningen. Om man skall vara exakt är det 18 personer — det är de som anmälts för mig, men det kan ju möjligen finnas några fler. Jag noterar som positivt att Bengt Gustavsson erkänner att det finns ett behov av klara regler och att arbetsgivarverket i sitt beslut inte gjort något fel i detta sammanhang. Jag tror det är viktigt att betona att det är nödvändigt med klara och entydiga regler och besked. I annat fall är risken uppenbar att orättvisor uppstår på grund av en godtycklig eller slumpartad handläggning och att planeringen hos myndigheterna blir otillförlitlig och ineffektiv. Vad som är viktigt här är att de sökande får klart för sig vilka regler som gäller så att de för egen del kan ta ställning utifrån ett riktigt underlag. Det är myndighetens skyldighet att som presumtiv arbetsgivare noggrant redovisa de villkor som är förenade med den lediga tjänsten. Det gäller vid all rekrytering men är inte minst viktigt när det inom kort skall ske en förflyttning till annan ort. Jag tror i och för sig inte att det på den punkten varit några oklarheter — att fortifikationsförvaltningen skulle flytta kan inte ha varit en hemlighet för någon som anställts. Den ettårsgräns som nu diskuteras har, som jag nämnde i svaret, tillämpats vid de 38 myndigheter som redan flyttat. Där har det fungerat så att myndigheterna inriktat rekryteringen från de nya orterna till i huvudsak det sista året före flyttningen. Det är också under detta år som personalomsättningen och därmed rekryteringsbehovet varit ojämförligt störst. I de fall då en myndighet ansett det angeläget att tillsätta en vakans genom rekrytering från den nya orten tidigare än ett år före flyttningen har detta fått ske enligt de vanliga bestämmelserna. Jag vet inte exakt hur myndigheterna har informerat på det här området, men det finns en och annan formulering i fortifikationsförvaltningens framställning till arbetsgivarverket som gör mig litet konfunderad. Man säger helt riktigt att ettårsgränsen ibland uppfattas som besvärande vid nyrekrytering. Sedan säger man att ”sökande, som blivit informerad om avtalsregleringen och begränsningen av bemyndigandet, i några fall avstått från att börja vid förvaltningen”. Det tyder på att man har informerat om bestämmelsen, och då har de anställda haft möjlighet att välja. Jag vet inte hur många av de 18 eller 20 som fått denna information och ändå valt att börja mer än ett år före flyttningen.

Det förefaller alltså som om myndigheten hade hanterat personalen olika, men jag hoppas att det inte är så. I sådant fall skulle en orättvisa vara begången där. Regeln om ettårsgränsen bör man självfallet informera om vid anställningstillfället, och jag utgår från att Bengt Gustavsson och jag inte är oense på den punkten. Om man utgår från fortifikationsförvaltningens framställning till arbetsgivarverket, som avslogs, är det så att säga något oklart hur det egentligen varit med informationen. Det här är egentligen en moralisk fråga i relationen mellan arbetsgivaren/ myndigheten, dvs. fortifikationsförvaltningen i det här fallet, och den anställde. De måste försöka lösa det här problemet på bästa möjliga praktiska sätt. Som Bengt Gustavsson vet har jag träffat företrädare för de anställdas organisationer och diskuterat problematiken, men jag har inte fått full klarhet på den här punkten. Det är egentligen bara myndigheten som kan klargöra på vilket sätt det enskilda fallet har handlagts. Om regeringen nu utfärdar en ny generell regel, så uppstår betydande risker för orättvisor. Jag avser då orättvisor i den meningen att personalen vid de 38 myndigheter som redan flyttat har behandlats på ett annat sätt. Det är alldeles självklart att man skapar en sådan orättvisa om man ändrar på det här systemet, men man kan också skapa orättvisor mellan dem som i det här fallet har blivit informerade på rätt sätt och dem som inte har blivit det. Det är sådana skäl som medfört att svaret tyvärr är mer negativt än jag hade önskat att det skulle behöva bli.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att statsrådet hellre lämnar ett positivt än ett negativt svar på en sådan här interpellation. Men det finns oklarheter i det här fallet, bl.a. förhåller det sig tydligen så när det gäller informationen vid anställningstillfället. Jag tror mig emellertid förstå orsaken till detta — jag var inne på det redan i mitt första anförande. Det är fråga om en gräns på ett år, men den avser inte tiden innan verket skall flytta utan tiden innan befattningshavaren i fråga skall flytta. Och det var vid tidpunkten då anställningarna skedde inte helt klart när förflyttningen skulle äga rum. Det talades om eftersommaren-hösten. I varje fall två av befattningshavarna har klarat den gränsen, och en hel del av de andra började sin anställning strax före semesterperioden. Jag håller med statsrådet om att man naturligtvis skall undvika att skapa nya problem, men det kan inte vara fråga om så många personer som skulle beröras. Det talades om 18 personer. Statsrådet sade nu att det möjligen kan gälla några fler, men om jag är rätt informerad är det nog i stället färre som är aktuella i samband med den här tidpunkten. Några klarade nämligen inte den ekonomiska press som uppstod — jag är visserligen inte helt och hållet underrättad om deras situation, men det kan ha varit så — så antalet anställda som det handlar om är i dagsläget lägre än 18. Jag vill också säga att skulle det vara så att det i några få fall skapades krav på retroaktiva åtgärder vid andra utlokaliserade verk, så tycker jag inte att detta skulle vara ett alltför stort problem för samhället. Vi måste ju vara på det klara med att vi faktiskt har ställt till med rätt stora problem för människor, när vi — utifrån utgångspunkter som jag tror att statsrådet Johansson och jag är överens om — har bejakat en utlokalisering. När det gäller fortifikationsförvaltningen var det uppenbarligen så att några sökande blev på det klara med hur den ekonomiska situationen skulle komma att te sig och att de därför inte tog den anställning som i övrigt framstod som lockande. Andra sökande var inte på det klara med situationen. Jag vill verkligen inte förebrå någon för detta. Jag vill inte förebrå den enskilde arbetssökanden — man vet ju hur det är när man söker ett arbete — och inte heller befattningshavaren på fortifikationsförvaltningen. Vi har krångliga bestämmelser här, och det rådde oklarhet när det gällde flyttningstidpunkten. Det är också möjligt att ett och annat ord som har sagts till en arbetssökande har passerat utan att ha fastnat, men jag kan ju inte uttala mig om detta. Vad som är uppenbart är trots allt att det råder oklarheter, och då tycker jag faktiskt att det är staten värdigt att i stället för att vara maximalt restriktiv vara maximalt generös. Jag sträcker mig inte längre, för jag känner till statsrådets situation. Vi har inte ministerstyre i det här landet och man kan inte stå i talarstolen här i riksdagen och kritisera verk och myndigheter för att dessa följer bestämmelserna. Min enkla fråga till statsrådet är densamma som den jag ställde i mitt första anförande: Anser statsrådet att det skulle vara något fel i att arbetsgivarsidan omvänt fann särskilda skäl för att låta traktamenten utgå? Skulle man kunna acceptera en generösare prövning?
Herr talman! Vad det här gäller är att en framställning har behandlats av arbetsgivarverket. Jag har ingen anledning att ifrågasätta den behandlingen och kommenterar den inte heller i sak. Myndigheten har framfört sina skäl. Några av dem har jag rekapitulerat här. Möjligen kan de visa — det ligger ingen anklagelse i det — att informationsläget för de 18 eller ännu färre berörda personerna kan ha varit något olika. Det är det enda som jag kan konstatera med hjälp av den handläggning som hittills har skett. Det är endast myndigheten som har tillräcklig kännedom om situationen i varje enskilt fall — den tror jag inte att arbetsgivarverket har haft någon möjlighet att få klar för sig. Myndigheten vet vilken information som lämnats och myndigheten kan naturligtvis i något fall ta hänsyn till detta i den praktiska hanteringen av personalens anställningsvillkor. Det är en möjlig metod att tillämpa inom myndighetens ram. Jag hoppas att inte någon enskild, som har blivit felinformerad, skall behöva drabbas. Det är som sagt myndigheten som avgör om så har skett. I det avseendet har vi från statens sida, från arbetsgivarsidan, ett moraliskt ansvar — det medger jag öppet — och det måste vi försöka att hantera. Myndigheten kan svara på frågan och i viss utsträckning också hantera den. Jag hoppas att vi skall kunna se utlokaliseringsfallen också från den positiva sidan och att flyttningen av fortifikationsförvaltningen till Eskilstuna skall få den positiva effekt för regionen som jag vet att vi båda eftersträvar. Jag hoppas att Bengt Gustavsson som blivande länschef i Södermanland håller med mig om detta.
Herr talman! Än en gång tackar jag statsrådet för det svar han ansett sig kunna ge i den här frågan. Jag tolkar det som en något positivare infallsvinkel, att statsrådet i varje fall inte anser det vara något fel utan tvärtom ser det som en möjlighet att man inom myndighetens ram kan klara upp detta, något som möjligen varit oklart.

Herr talman!

Utvecklingen under 1970-talet då det gäller aktivt omhändertagande av kroniskt njursjuka har inneburit stora framsteg i både medicinskt-tekniskt avseende och resurshänseende. Dialysverksamhet har etablerats på ett flertal enheter utanför regionsjukhusen och en betydande hemdialysverksamhet har organiserats. Antalet transplantationer har dock stannat på drygt hälften av det antal som man förutsåg 1970. Vi har ett omfattande nordiskt samarbete när det gäller transplantationsverksamheten. Detta samarbete bedrivs under benämningen Scandiatransplant och har stor betydelse när det gäller att förmedla lämpliga njurar. Socialstyrelsen har sedan 1967 kontinuerligt följt njursjukvårdens utveckling genom enkäter och analyser. Vid skilda tillfällen har styrelsen lämnat rekommendationer till sjukvårdshuvudmännen om hur verksamheten bör organiseras och vilka resurser som krävs. Socialstyrelsen har också uttalat sig om vilka principer styrelsen anser böra tillämpas vid uppbyggnaden av dialysoch transplantationsverksamheten i landet. Under senare hälften av 1970-talet har frågor som sammanhänger med dialys och transplantation behandlats bl.a. som ett delprojekt inom regionsjukvårdsutredningen . Genom en undersökning beträffande urinförgiftning inom vissa regioner i Sverige som har publicerats av Spri har intressanta frågor belysts. Denna undersökning har gett anledning att överväga om det inte finns geografiska skillnader beträffande förekomsten av uremi. Genom s.k. kostbehandling, dvs. omläggning av dieten, är det möjligt att uppskjuta tidpunkten för dialysbehandling av patienter med njursvikt. Tidigare var ett långvarigt bruk av fenacetinhaltiga läkemedel en vanlig orsak till kronisk njurinsufficiens. Dessa läkemedel är numera förbjudna. En patientgrupp som har blivit alltmer aktuell för aktiv uremibehandling är de patienter som lider av vissa systemsjukdomar, t.ex. diabetes. Inom socialstyrelsen pågår en planering av njurtransplantationsverksamheten och dialysverksamheten för hela landet. Ett omfattande underlagsmaterial har sammanställts beträffande dialysoch transplantationsverksamheten i landet under de senaste fem åren. Vidare har styrelsen i december 1979 hållit en konferens med bl.a. medicinska företrädare för samtliga dialysoch transplantationsenheter i landet för att få ytterligare underlag för åtgärder inom området. Socialstyrelsen avser att under våren 1981 lägga fram en plan för organisationen av den framtida njursjukvården i landet. Vad beträffar förhållandena vid njurkliniken vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg vill jag här endast nämna att jag har inhämtat att man inom sjukvårdsförvaltningen arbetar med dessa frågor. Jag räknar med att transplantationsverksamheten vid Sahlgrenska sjukhuset kommer att fortsätta i en omfattning som tillsammans med verksamheten vid Huddinge sjukhus och Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Malmö allmänna sjukhus tillgodoser behovet av transplantationsvård i Sverige. Njursjukvården tillhör ett av de områden, där revolutionerande framsteg har gjorts under de senaste decennierna. Fall som tidigare bedömdes som hopplösa kan nu ofta behandlas med framgång. Vårdresurserna har för sådana patienter också byggts ut snabbt. Självfallet återstår emellertid mycket att göra när det gäller att förbättra de diagnostiska och terapeutiska möjligheterna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Holm för det svar jag har fått på de frågor jag har riktat till statsrådet i min interpellation beträffande njursjukvården. Bakgrunden till min interpellation är den akuta krissituation som har uppstått vid njurkliniken på Sahlgrenska sjukhuset, där man på grund av otillräcklig resurstilldelning tvingats inskränka den tidigare omfattande verksamheten. Jag skall återkomma till den frågan. Den första fråga som jag ställde var om statsrådet ansåg att det är en tillfredsställande situation i dag inom den kirurgiska njursjukvården, och då speciellt vad gäller transplantationsverksamheten. Jag har inte fått något entydigt svar på den frågan, men jag är tacksam för den utförliga redovisning av verksamheten som statsrådet har gett i svaret på interpellationen. Jag drar ändå den slutsatsen att det inte föreligger en tillfredsställande situation i dag, och jag tycker mig kunna dra slutsatsen att även statsrådet har den uppfattningen. Ökade resurser för njursjukvård i allmänhet och för transplantationsverksamhet med efterföljande kontrollverksamhet i synnerhet har under lång tid framstått som högst angeläget. Dessa krav har förts fram inte bara från medicinskt håll. Föreningen för njursjuka i Västsverige samt många andra patientföreningar runt om i landet har vid ett flertal tillfällen uppvaktat sjukvårdshuvudmännen och socialstyrelsen och krävt att ökade resurser ställs till förfogande för denna viktiga del av sjukvården. Även statsrådet, liksom vi riksdagsmän, har blivit föremål för uppvaktning i anledning av den uppkomna situationen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Njurtransplantationsverksamhet bedrivs i dag på fyra sjukhus i vårt land, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Allmänna sjukhuset i Malmö och Huddinge sjukhus i Stockholm. Tillsammans gör dessa fyra sjukhus ca 200 transplantationer per år. Detta antal har varit ganska stabilt under senare år. Verksamheten på detta område har bedrivits längst i Göteborg och Stockholm. Sahlgrenska sjukhuset svarar för i stort sett hälften av alla de transplantationer som äger rum i landet. Verksamheten är av sådan karaktär att den bör bedrivas på ett fåtal sjukhus i landet. De olika sjukhusens upptagningsområden är inte reglerade i några avtal huvudmännen emellan. De har växt fram tack vare bl.a. det förtroende som sjukhusen har kunnat bygga upp som en följd av uppnådda resultat samt de fyra enheternas möjligheter att ta emot patienter. Patientföreningarna inom olika delar av landet har begärt att få sin vård på detta område förlagd till. Göteborg, beroende på att njurtransplantationsverksamheten och njurkirurgin i Göteborg har en utomordentligt hög kvalitet. Dess företrädare hör kanske till världens främsta. Det är utifrån de utgångspunkterna inte underligt att det blivit ett alldeles speciellt tryck på Sahlgrenska sjukhuset. Frågan om njurtransplantationsverksamhet och njursjukvård har också behandlats i regionsjukvårdsutredningen, som statsrådet också hänvisar till i sitt interpellationssvar. Den här verksamheten kan bara bedrivas optimalt i samarbete med en rad specialister. Organisationen av specialisterna är utan betydelse bara samarbetet fungerar. Enligt regionsjukvårdsutredningen bör en sådan enhet ha 20-25 vårdplatser. Antalet vårdplatser är beroende av bl.a. hur samarbetet med njurmedicinen organiseras. Tillsammans bör, menar utredningen, kirurgisk och medicinsk njursjukvård ha 40-60 vårdplatser, och tillgång till operationsresurser måste finnas. En sådan enhet kan utföra ca 100 transplantationer per år. Enligt kommitténs mening blir det ett optimalt utnyttjande av resurser ifall man bygger upp enheter av denna storleksordning. I Skandinavien är det bara Göteborg som har en verksamhet som motsvarar vad kommittén anser erforderligt. Man har från kommittén sagt att åtminstone ytterligare två sådana här enheter bör till för en förutsatt optimal verksamhet. Hur utvecklingen blir på njurkirurgins område är mycket starkt beroende av utvecklingen på det immunologiska området. Verksamheten är i dag fast etablerad. Antalet njurtransplantationer har under de senaste fyra fem åren legat omkring 200 per år, som jag tidigare nämnt. Enligt den utredning som relativt nyligen publicerats — Njurforskning i Sverige. Kartläggning och förslag till initiativ — utarbetad av statens medicinska forskningsråd, kan antalet möjligen förväntas uppgå till 300 per år inkl. retransplantationer. Man bedömer det med andra ord så, att transplantationskapaciteten och antalet vårdplatser måste öka under de närmaste åren. Verksamheten vid njurtransplantationsenheterna är mycket värdefull för patienterna. En utökning av resurserna är motiverad både ur medicinsk synpunkt och med hänsyn till det efterfrågetryck som föreligger. Men ur samhällsekonomisk synpunkt är det fördelaktigt att kunna bereda patienterna möjlighet till transplantation i stället för dialysbehandling samt att kunna bedriva regelbunden kontrollverksamhet. Socialstyrelsen har också vid olika tillfällen förordat en satsning på njurtransplantationsverksamheten för att lösa de kvantitativa och kvalitativa problem som jag har nämnt gäller för de njursjuka.

När man skall bedöma denna omfattande verksamhet för framtiden ställer man sig otvivelaktigt frågan, om det är rimligt och riktigt att Göteborg skall svara för ungefär 50 96 av den här verksamheten i landet. I Göteborg har vi också tagit initiativ till diskussioner med sjukvårdshuvudmännen i de andra landstingen och med socialstyrelsen samt inbjudit departementet att vara med i den debatten. Från Göteborgs sida hävdas även att den verksamhet som vi nu bedriver där — bortemot 100 transplantationer per år — är av den omfattningen att det är rimligt att bibehålla en sådan verksamhet av den storleksordningen men att den ökade effekt som man har att emotse i framtiden bör förläggas till andra enheter. Vi tycker det är mindre lämpligt att de patienter som bor i Norrland far förbi både Uppsala och Huddinge för att få transplantationerna utförda i Göteborg. I fråga nummer 2 i min interpellation undrar jag om statsrådet avser att ta intitiativ till att även den av regionsjukvårdsutredningen föreslagna riksplaneringen för njursjukvården snarast kommer till stånd. Inte heller på den frågan har jag fått något entydigt svar. I sitt svar säger statsrådet att det pågår en planering av njurtransplantationsverksamheten och dialysverksamheten inom socialstyrelsen och att man där har tagit fram ett omfattande underlagsmaterial. Vidare påpekar statsrådet att styrelsen i december förra året höll en konferens med bl.a. medicinska företrädare för samtliga dialysoch transplantationsenheter i landet för att därigenom få ytterligare underlag för åtgärder. Sedan står det i svaret: ”Socialstyrelsen avser att under våren 1981 lägga fram en plan för organisationen av den framtida njursjukvården i landet.” Herr talman! Jag tycker det är beklagligt att statsrådet accepterar att det dröjer ytterligare ett år innan man lägger fram en sådan plan. Det är naturligtvis väldigt bra att man har konferenser med medicinska företrädare, men det viktigaste är att man löser frågan i samarbete med sjukvårdshuvudmännen, de sjukvårdspolitiker som ytterst har ansvaret för att den här verksamheten kommer till stånd. Jag vill därför fråga om man avser att ha den här typen av kontakter med sjukvårdshuvudmännen. I det här sammanhanget är det också väsentligt att de som företräder patienterna — det finns ju en riksorganisation för de njursjuka — också får vara med i det här viktiga arbetet. Min fråga blir därför: Avser statsrådet att ta några initiativ för att skynda på, så att vi verkligen får en riksplan för den framtida njursjukvården i landet i god tid i stället för att socialstyrelsen under våren 1981 bara lägger fram en plan. Jag tycker att det är ytterst angeläget att så sker. Där har statsrådet möjligheter att påskynda arbete: dels genom kontakter med socialstyrelsen, dels och framför allt genom kontakter med sjukvårdshuvudmännen. Jag vill också säga att vi från Göteborgs sida har tagit initiativ i den här riktningen. Redan i oktober förra året inbjöd den dåvarande majoriteten i Göteborgs sjukvårdsstyrelse till en konferens med huvudmännen — socialstyrelsen och departementet — för att få till stånd ett påskyndande av det här arbetet. Man var från sjukvårdshuvudmännens sida överens om att det var ytterst angeläget. Tyvärr hade inte departementet ansett det nödvändigt att sända någon företrädare till den här konferensen. Ytterst vilar ändå ansvaret på regeringen att socialstyrelsen tar fram den här planen. Sedan vill jag, herr talman, något beröra situationen i Göteborg. Jag har i min interpellation frågat statsrådet Holm vilka initiativ statsrådet avser att ta för att lösa den akuta kris som uppstått vid njurkliniken på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Inte heller på den frågan har jag fått något positivt svar. I interpellationssvaret står endast ”att jag har inhämtat att man inom sjukvårdsförvaltningen arbetar med dessa frågor.

Det ger ingen som helst upplysning till sjukvårdshuvudmännen i Göteborg, som redan nu måste planera för framtiden. Sedan säger statsrådet att hon inhämtat att man inom sjukvårdsförvaltningen arbetar med dessa frågor. Ja, det gör man — men ack med vilken snigelfart! Jag vill så kortfattat som möjligt erinra om bakgrunden till den situation som uppstått. Den 26 april 1979 skrev Föreningen för njursjuka i Västsverige till dåvarande ordföranden i sjukvårdsstyrelsen, kommunalrådet Bengt Hedlund, och påtalade de oacceptabla förhållanden som rådde vid njurkliniken när det gäller transplantationer och framför allt efterkontroll. En och en halv vecka därefter beslöt sjukvårdsstyrelsen på socialdemokratiskt förslag att uppdra åt förvaltningen att redovisa vad man skulle kunna göra i detta ärende. Första gången man behandlade frågan i sjukvårdsstyrelsen var den 19 juni 1979. Av det tjänsteutlåtande som då utarbetats av sjukvårdsförvaltningen framgick det att en utökning av resurserna var motiverad, men man menade från tjänstemannasidan att utökningen borde kunna ske genom en omdisponering av befintliga resurser för allmän kirurgi. Socialdemokraterna ansåg sig inte kunna släppa frågan på detta sätt, och det gällde enligt den dåvarande majoriteten att åstadkomma ett bättre utnyttjande av landets samtliga resurser i fråga om transplantationer. Det var då man tog initiativ till den konferens som hölls i oktober 1979. Frågan behandlades sedan på nytt det 20 november 1979, och då beslöt sjukvårdsstyrelsen, på förslag av den socialdemokratiska majoriteten, att man skulle inrätta en enhet om sex till tio vårdplatser vid Sahlgrenska sjukhuset för efterkontroll av njurtransplanterade och att denna verksamhet skulle starta 1980.

Sedan hände ingenting. Men så blev det en ny majoritet i sjukvårdsstyrelsen, och den 15 januari i år beslöt den dåvarande majoriteten att avslå det krav som de njursjuka hade ställt i april 1979 och som man från socialademokratiskt håll hade fört fram under hösten. Man avslog detta därför att det kostade 350 000 kr. per år. Denna snålhet har nu alltså resulterat i att transplantationsverksamheten i Göteborg har fått minskad omfattning. 1975 hade vi en kö i det här landet på 80 personer som behövde transplantationer. I dag är motsvarande siffra 180. Jag vill inte, herr talman, dramatisera detta och säga att människor dör onödigtvis osv., men visst är det allvarligt för de njursjuka när de hamnar i en sådan här situation. Jag tycker därför att statsrådet måste ta kontakt med sina partivänner i sjukvårdsstyrelsen i Göteborg och se till att den njursjukvård på transplantationsområdet som är så väsentlig, inte bara för Göteborg utan för landet i dess helt, kan ligga kvar på den nivå där den i dag befinner sig. Den akuta krisen i Göteborg talar ju ett klart och entydigt språk, nämligen att vi snarast möjligt måste få till stånd en riksplanering på det här området. Vi kan inte vänta på att socialstyrelsen lägger fram en plan 1981 som sedan kanske blir en realitet någon gång 1983-1984. Jag tycker att den här verksamheten av medicinsk karaktär är så väsentlig och humanitärt så välmotiverad att man måste ta i dessa frågor omgående. Jagär, fru statsråd, fullt medveten om att vi inom sjukvården, liksom inom så många andra områden, måste väga olika krav mot varandra, måste prioritera — det tvingas ju vi politiker göra. Det måste man alltså göra även i den här verksamheten. Men uppenbarligen föreligger en ökad efterfrågan på den här typen av verksamhet. Att i den situationen inskränka möjligheterna för denna viktiga transplantationsverksamhet genom att icke ställa sex till tio vårdplatser till förfogande för efterkontroll tycker jag är högst besynnerligt. Jag förstår fullt ut att de som företräder dessa patientgrupper med skärpa har reagerat mot detta. Det är min förhoppning att statsrådet ställer sig på de njursjukas sida och vidtar åtgärder så att vi snabbt kommer till rätta med situationen.

Herr talman! Jag vill helt instämma i Kurt Hugossons bedömning av njursjukvården i Göteborg. Den har ett utomordentligt högt anseende både i Sverige och utomlands. Jag kan rent av ifrågasätta om det finns någon annan medicinsk verksamhet i landet som har så utomordentligt fint anseende ute i världen. Jag tycker alltså att det är mycket viktigt att denna verksamhet kan fortsätta i oförändrad takt. Men hur stor del av den framtida transplantationsverksamheten som skall ske i Göteborg blir avgörande av den studie som socialstyrelsen gör i och med att man tar fram underlag för riksplaneringen av njursjukvården i landet. Det arbetet är redan i gång, och jag har ingen anledning att ta ytterligare initiativ i den frågan. Redan i maj 1980 kommer ett underlag att läggas fram för en fortsatt diskussion med sjukvårdspolitikerna och de medicinska företrädarna. Det är alltså planerat att man skall ta kontakt med sjukvårdshuvudmännen i den här frågan. Med det borde även Kurt Hugossons önskemål vara tillgodosedda, tycker jag. Jag anser alltså inte att det t.v. finns någon anledning för mig att ta ytterligare initiativ i den här frågan. Beträffande njursjukvården i Göteborg och den diskussion som har förekommit där och som är den indirekta anledningen till Kurt Hugossons interpellation så känner jag väl till att man i oktober hade överläggningar i Göteborg. Det var faktiskt samma dag som regeringen bildades här i Stockholm, och det kan möjligen vara en anledning till att socialdepartementet inte var representerat vid denna överläggning. Att så inte var fallet kan jag beklaga. Jag förutsätter att sjukvårdshuvudmännen i Göteborg kan lösa de aktuella problemen. Jag har haft kontakt med företrädarna för sjukvården i Göteborg och de ansvariga politikerna där och diskuterat dessa frågor med dem. Jag vet också att det nu pågår en diskussion om eftervårdsplatserna. Själv tycker jag att det är ett mycket begränsat antal platser som det rör sig om och att det borde vara möjligt att klara av den frågan utan några speciella ingripanden från socialdepartementets sida. Jag har också upplysts om att den här frågan kommer att lösas. T. v. har jag heller ingen anledning att ta ytterligare initiativ i den frågan. Jag har fått den uppfattningen att man mycket snart kommer att klara av det här problemet nere i Göteborg. Huruvida den totala riksplaneringen skall behöva läggas tidigare än till våren 1981 kan jag i dag inte svara på. Jag förutsätter att socialstyrelsen arbetar intensivt med de här frågorna och ser till att vi får en lösning av dem.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Holm för uttalandet beträffande den akuta situationen i Göteborg. Jag tycker också att det hade varit möjligt att klara av detta. Som företrädare för Göteborgs kommun upplevde jag som något av en chikan att man har hamnat i den här situationen. Nu hoppas jag att statsrådets uttalanden i riksdagen i dag verkligen utgör ett memento för den poiltiska majoritet som föreligger i kommunfullmäktige och sjukvårdsstyrelsen — att man handlar i enlighet med de intentioner som statsrådet här gav uttryck för. Sedan vill jag gå tillbaka till den fråga som jag anser vara principiellt viktigast, nämligen hur vi skall ha den här verksamheten organiserad i framtiden. Jag tror att det är väldigt väsentligt att man snarast kommer till en uppfattning om hur fördelningen skall vara mellan de olika enheter som i dag svarar för verksamheten. Jag ställde en fråga som jag kan ställa på nytt: Anser statsrådet att den omfattning som transplantationsverksamheten i dag har — ungefär 100 transplantationer per år — är den omfattning som verksamheten även framdeles bör ha i Göteborg? Den akuta krisen i dag är delvis sammankopplad med frågan hur stor omfattningen skall bli i framtiden. Det är en fråga om inte bara personalresurser och vårdplatser, utan det gäller även lokaliteter osv. Skall Göteborg även framdeles svara för 50 26 av den här verksamheten, så är vi kanske om fem år uppe i 150 transplantationer i Göteborg, eftersom man förväntar sig en ökning från 200 till 300. Därför är det alltså viktigt att man snarast kommer till klarhet i denna fråga. Det har varit litet olika uppfattningar. I dag har vi fyra enheter i landet som svarar för den här verksamheten. I utredningen föreslogs att man eventuellt bara skulle ha tre enheter. Det är mycket viktigt att sjukvårdshuvudmännen för de enheter som bedriver denna verksamhet får klart för sig hur det skall vara. Jag noterar med tillfredsställelse att statsrådet ger njurkirurgin i Göteborg ett så gott betyg. Vi har kanske världens bästa och skickligaste kirurger på detta område just i Göteborg. Jag tänker på professor Lars-Erik Gelin och docent Hans Brynger. Men kan dessa företrädare för en utomordentligt viktig del av njursjukvården bedriva verksamheten i vettiga och lämpliga former? Vi har i dag ca 18 vårdplatser men oftast 24-25 patienter. Om man inte kan lösa dessa frågor inom en snar framtid, finns det mycket stor risk för att det världsberömda läkarlag vi har kommer att lämna vårt land. Det tror jag vore den allra största skada som skulle kunna inträffa för njursjukvården i vårt land.

Herr talman! Frågan om hur stor andel av transplantationerna som skall ske i Göteborg är enligt min mening omöjlig att besvara förrän socialstyrelsen har blivit klar med sitt arbete. Vi måste alltså ha det underlaget innan vi kan lämna ett definitivt svar. Beträffande frågan om på hur många ställen i landet dessa transplantationer kan ske, vill jag säga att grundförutsättningen naturligtvis är att de inte skall äga rum på alltför många platser. Då sänker man ju kvaliteten på vården alldeles kolossalt. Iregionsjukvårdsutredningen sägs bl.a. följande: ”Även om den framtida volymen njurtransplantationer mycket väl skulle kunna klaras vid tre enheter, är utredningen ändå inte beredd att följa förslaget. Å andra sidan bör transplantationsverksamhet f. n. inte etableras på ytterligare platser i landet.” Jag instämmer i den bedömningen. Det är självfallet viktigt för sjukvårdshuvudmännen att få klart för sig hur planeringen av njursjukvården skall ske i framtiden. Det är, förmodar jag, också en fråga som kommer att diskuteras i samband med den kommande regionindelningen i landet. Frågan kommer att tas upp i samband med det förslag till regionindelning som kommer att läggas fram för riksdagen inom inte alltför lång tid. Jag vill också klart säga ifrån att jag vet att de ansvariga för sjukvården i Göteborg har precis samma höga uppskattning av njursjukvården där som Kurt Hugosson och jag har. Det är därför min absoluta förhoppning att man i Göteborg skall göra alla tänkbara ansträngningar för att lösa problemet med de fåtaliga platserna. Men också Kurt Hugosson vet förmodligen att det handlar om ett ganska komplicerat spel när det gäller att fördela resurser för kirurgisk verksamhet på ett sjukhus. Det är många som strider om resurserna och antalet platser. Men jag hoppas verkligen att denna fråga i Göteborg skall vara löst inom kort.

Herr talman! Jag delar till fullo statsrådets uppfattning att den teknisktmedicinskt komplicerade verksamhet som njurtransplantationsverksamheten utgör inte kan bedrivas på mer än ett fåtal platser i Sverige. Vi har varken experter eller resurser för att kunna fördela verksamheten på alla sjukvårdshuvudmän. Jag är också av den uppfattningen att det för den framtida planeringen kan vara lämpligt att utgå från de fyra enheter där verksamheten nu bedrivs. Det är emellertid angeläget att relativt snart få en uppfattning om hur verksamheten skall fördelas vid resp. enhet. I Sverige genomförs f. n. ca 200 transplantationer per år. En jämn fördelning skulle innebära 50 transplantationer vid varje enhet. Men i Göteborg utförs i runt tal 100 njurtransplantationer per år. Om det sammanlagda antalet njurtransplantationer ökar till 300 per år, vilket man har bedömt som sannolikt inom en relativt snar framtid, så skulle det med en jämn fördelning utföras 75 transplantationer vid varje enhet. Vi har sagt att det är rimligt att i Göteborg även i fortsättningen genomföra ca 100 njurtransplantationer per år, vilket vi har kapacitet för. Men vi vill också att det skall finnas ett tillräckligt antal platser för eftervårdskontroll. Det vore bra om statsrådet hade en uppfattning om den saken. Man måste redan nu få veta hur det blir för att kunna fördela resurserna, planera för den lokala verksamheten osv. Det är nämligen så, herr talman, att det även om antalet transplantationer icke ökar i framtiden kommer att ställas större krav på resurser på detta område. Med transplantationer följer eftervård och retransplantationer, vilket betyder att en ökad framtida efterfrågan är inbyggd i själva systemet. Det är från de utgångspunkterna angeläget att socialstyrelsen inte dröjer för länge med att utge riktlinjer på området. Jag säger det dels med tanke på möjligheterna för sjukvårdsstyrelsen i mitt landsting att planera, dels och kanske framför allt med utgångspunkt i vad som framhålls av företrädare för de njursjuka patienterna. Det är för dem mycket väsentligt att få klart för sig hur den framtida utvecklingen kommer att bli och hur fördelningen på de olika enheterna kommer att utformas.
Herr talman! Jag är helt medveten om det komplicerade förlopp som Kurt Hugosson så vältaligt har skildrat. Jag har dock sagt att det redan i maj i år” kommer att läggas fram ett underlag för fortsatta diskussioner, och jag tycker att det är ganska rimligt att avvakta detta. När socialstyrelsen framlagt detta material kommer sjukvårdshuvudmännen också att ha ett underlag för sina bedömningar på detta område.
Herr talman! Bara några korta synpunkter. Det är värdefullt om detta underlag läggs fram i maj 1980. I statsrådet Holms svar heter det nämligen att socialstyrelsen avser att under våren 1981 lägga fram en plan för organisationen av den framtida njursjukvården.

Herr talman! Olle Wästberg i Stockholm har frågat om jag anser att försäljning till Libyen av fjärrstyrningssystem för motorbåtar står i överensstämmelse med den svenska krigsmaterielförordningen. Efter vad jag har inhämtat är ifrågavarande fjärrstyrningssystem av civil natur med avseende på såväl de enskilda delarna som systemet i dess helhet. Utrustningen är av samma typ som används för fjärrstyrning av modellflygplan och modellbåtar.
Det statliga företaget Telub — som i dagarna börjar en utbildning av närmare 100 libyska militärer i bl.a. radarteknik och telekommunikation — har skrivit kontrakt om försäljning av ett system för fjärrstyrning av snabbgående motorbåtar till Libyen.
Den skall levereras till ett varv på Cypern som bygger motorbåtar i plast för libysk räkning. Det råder inget tvivel om att utrustningen faller utanför begreppet krigsmateriel i den mening som avses i gällande förordning angående export av sådan materiel. Att även civila produkter kan komma till användning i militära sammanhang är väl känt. Det har emellertid inte motiverat en utvidgning av den krigsmaterielförteckning som vi nu har.
Systemet ökar Libyens möjligheter till bl, a. terrorattacker mot de många grannländer som landet befinner sig i konflikt med, t.ex. Egypten, Tunisien och Israel.
Tanken härpå avvisades i den av riksdagen godkända propositionen angående krigsmaterielexport. Skälet emot en sådan utvidgning angavs vara att den skulle innebära alltför långtgående restriktioner för den civila exporten.
Är det statsrådets uppfattning att försäljning till Libyen av fjärrstyrningssystem för motorbåtar står i överensstämmelse med den svenska krigsmaterielförordningen?

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Det är tyvärr ett svar präglat av lättsinne. Vi vet att Libyen är en av arabvärldens mest aggressiva diktaturer. Libyen är i konflikt med grannländerna Egypten och Tunisien. Libyens ledare Kadafi hotar ständigt — ibland i rent antisemitiska formuleringar — Israel med utplåning. Inget land har stött så många terroraktioner och terroristorganisationer som Libyen. Till Libyen säljer Sverige självfallet inte ett gevär, inte en kula. Till detta Libyen skall vi nu leverera 50 motorbåtar, och till dessa båtar säljer statliga företaget Telub AB en fjärrstyrningsutrustning inkluderande sex radarstationer. Denna utrustning gör det möjligt för den som är kunnig i radarteknik — och 100 libyska ungdomar börjar i dagarna utbildning i just radarteknik hos 53 Telub i Växjö — att t.ex. köra upp med en sprängladdning på badorten Natanyas strand, att hota oljeraffinaderierna i Haifa, att förstöra Tel Avivs hamn eller att sänka en oljetanker i Medelhavet. Jag vill fråga Staffan Burenstam Linder: Vad finns det för rimligt och trovärdigt civilt användningsområde för denna fjärrstyrningsanläggning? Jag vill också fråga om Telub över huvud taget var i kontakt med krigsmaterielinspektören innan detta kontrakt skrevs. Staffan Burenstam Linder säger nu att denna fjärrstyrningsutrustning är av samma typ som används för fjärrstyrning av modellflygplan och modellbåtar. Nej, i Sverige är det förbjudet att sälja radiostyrningssystem för annat än modellbruk, och systemet får ha maximalt en kilometers räckvidd. Den typ av utrustning Telub säljer får inte försäljas till allmänheten. Om detta fjärrstyrningsprojekt är alldeles civilt, om det inte finns någon anledning att misstänka att systemet kan användas för militärt ändamål, vad är då orsaken till detta hemlighetsmakeri? Varför förnekar Telubchefen först att affären över huvud taget existerar? Varför vill han sedan inte svara på massmedias frågor om affären? När Expressen publicerat uppgiften att Telub säljer fjärrstyrningsanläggningar till Libyen sade Telubchefen i en tidning: ”Jag är chockad över att vi tydligen har en Judas Iskariot här. Vi överväger nu att koppla in polis.” Om det inte är något konstigt med denna affär, om systemet inte skall användas militärt, varför vill då Telubchefen kalla in polis? Hur går detta ihop?

Herr talman! Telub har inte varit i kontakt med krigsmaterielinspektören eller med handelsministern innan detta kontrakt skrevs därför att, enligt uppgift från Telub, man har betraktat denna materiel som helt civil och alltså fallande utanför de regler som gäller för vapenexport. Vad beträffar det hemlighetsmakeri som Olle Wästberg hänsyftar på, tycker jag att det — som det ofta är — hade varit bättre med en större öppenhet och beredvillighet att ge olika informationer. Men samtidigt får man kanske ha en viss respekt för att företagare vanligen är och bör vara mera skickliga att sköta ett företag än att ha en väl utvecklad PR-avdelning. Denna lilla reservation hindrar emellertid inte att jag tycker det hade varit bra med en större öppenhet. Jag tror jag har rätt när jag säger att Telubledningen i går hade en presskonferens, där man gav utrymme för ett större mått av frågor om de olika skriverier som förekommit, och det betraktar jag som en stor fördel. När det sedan gäller frågan om rimligt, civilt bruk, så är det rimligt, civilt bruk om denna materiel används för utbildningsändamål. Det är också vad Telub har uppgivit som angivet användningsområde för denna materiel. Herr Wästberg spekulerar i att denna materiel skulle kunna användas för olika militära operationer. Som jag har sagt i mitt svar går det inte att utesluta att någon materiel — lastbilar eller vad det än är — kan användas i militära sammanhang. Det är ett problem som har diskuterats inom ramen för de utredningar och propositioner som nu gäller för dessa frågor. Låt mig också, herr talman, säga att man måste vara medveten om att Libyen har en modernt utrustad armé, marin och flyg, och om man vill göra verkligt militära operationer har man alltså gott om materiel för det. Man behöver därför inte några speciella båtar från Cypern och utrustning från Sverige.

Herr talman! Jag tycker att det i och för sig är ett intressant konstaterande att Telubs ledning inte varit i kontakt med vare sig krigsmaterielinspektören eller handelsministern innan man slutit detta kontrakt om leverans av radiostyrning inkl. radarstationer till Libyen. Libyen är ju inte vilket land som helst och inte vilket u-land som helst. Det är som Staffan Burenstam Linder säger: landet har en modern flotta, är en modern militärmakt. Det har stött och stödjer en rad terroraktioner och terroristorganisationer i olika delar av världen. Det är just här det finns en speciell fara med denna typ av båtar, som alltså är civila, vanliga vita plastbåtar, som kan köra nära oljetankrar och kan köra in i hamnar utan att nödvändigtvis misstänkas. Telubs styrelseordförande Eric Malmberg har i ett annat sammanhang sagt: ”Det man kan säga är att ett land som Libyen — som ju är en ren militärdiktatur — har en stor del av sin verksamhet lagd under militär styrning.” Detta är naturligtvis sant, och det gör en export av materiel som kan användas i terroristiskt syfte desto allvarligare. Och det är desto allvarligare att detta ärende icke tycks ha prövats av regeringen eller av krigsmaterielinspektören innan kontraktet slöts. Vi har fått flera förklaringar till vad båtarna skall användas till. När Telubchefen slutade förneka affärens existens påstod han att fjärrstyrningen skulle användas till att trimma in motorerna. Förklaring nr 2 var att det var sjöscouter som skulle använda dem. Sedan visade det sig att den libyska sjöscoutrörelsen inte var så — låt oss säga — välkänd. Och vi väntar väl på flera förklaringar. Men risken är att överste Bertil Johansson vid militärhögskolan har rätt när han säger: ”Ett tänkbart användningsområde är att båtarna packas med sprängämnen och att de via radiostyrning skickas mot en hamn eller ett annat mål, exempelvis en båt man vill sänka.”

Herr talman! Vad beträffar de olika politiska förhållanden som gäller för Libyen och som Olle Wästberg återkommer till, bör det understrykas att det hör till naturen att Sverige driver handel med många länder som har andra politiska förhållanden än vi. Att driva en annan handelspolitisk linje skulle snabbt kompromettera vår neutralitet. Neutraliteten i sin tur utgör naturligtvis inget hinder för att vi i FN och liknande sammanhang ger uttryck för våra uppfattningar på de politiska områdena. Min uppgift är alltså att försöka följa den krigsmaterielkungörelse som finns, och då kan konstateras att denna materiel, av dem som haft att granska den, betraktats som civil materiel. Vi skall komma ihåg att Bertil Johansson, som Olle Wästberg citerade, enligt uppgift har tillagt en serie reservationer som går ut på att ett land som har en modern marin sannolikt inte behöver skaffa sådana här tingestar.
Herr talman! Det är självfallet så att vi har handel med länder vars uppfattningar i olika frågor vi inte delar. Nu är inte Libyen vilket land som helst, utan ett land som helt klart ständigt har bevisat och deklarerat sina aggressiva avsikter. Det borde tala för en ytterligt stor försiktighet med export av materiel som kan användas i krigiskt eller terroristiskt syfte — riskerna är här uppenbara. Jag tycker det är talande att man från Telubs sida gång på gång försökte dölja att affären fanns. Man lämnade olika och motstridande förklaringar till vad denna materiel skall användas till. Därefter försökte man komma åt dem som lämnat ut dessa uppgifter, vilket är märkligt — om man inte från Telubs sida redan från början uppfattat denna affär som känslig, besvärlig eller konstig. Hade man gjort det, hade det också varit naturligt att tala med krigsmaterielinspektören i förväg.
Herr talman! Vad gäller de olika uttalanden som gjorts från Telubs sida och som återgivits i pressen, är det inte min uppgift att kommentera dem i någon större utsträckning. Jag har redan sagt att jag i detta fall, som i flertalet andra fall, anser att det är bra med största möjliga öppenhet. Vad sedan beträffar de olika avsikter som har uttalats och manifesterats från libysk sida och landets förhållande i Mellersta Östern-konflikten är det motivet till att vi inte exporterar vapen — vi har nämligen sådana regler för vår vapenexport. Men, Olle Wästberg, det hindrar inte att jag ändå måste försöka att följa de regler och riktlinjer som är uppställda för vår vapenexport. Detta har betraktats som civil materiel av dem som är militärt kunniga. Det utesluter inte att materielen används i militära sammanhang, precis som fallet kan bli med lastbilar och annat.

Herr talman! Det förekommer i en del fall att företag vänder sig till krigsmaterielinspektören med en förfrågan om en export strider mot krigsmaterielförordningen eller inte, och då får beskedet att det inte strider mot krigsmaterielförordningen, men att exporten ändå kan vara olämplig. Mot den bakgrunden vill jag fråga handelsministern: Anser handelsministern att det hade varit lämpligt av Telub att innan man slöt detta kontrakt vända sig till handelsdepartementet och krigsmaterielinspektören?

Herr talman! Allan Åkerlind har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd vidta för att undanröja svårigheter som indirekt hindrar den fria rörligheten på den nordiska arbetsmarknaden. Allan Åkerlind syftar då på problem som har uppstått för svenskar som arbetar i Norge för svenska företags räkning, bl.a. på grund av att norska och svenska myndigheter kräver preliminärskatt på samma inkomst. I samband med prospekteringen och utvinningen av Nordsjöoljan har ett stort antal företag från utlandet, inte minst från de övriga nordiska länderna, sökt sig till Norge. De norska myndigheterna har uppenbarligen saknat resurser att i de enskilda fallen tillämpa dubbelbeskattningsavtalens regler, särskilt på preliminärskattestadiet. I stor utsträckning synes man —i stället för dubbelbeskattningsavtalen — ha tillämpat norska interna regler enligt vilka det är tillräckligt att verksamheten bedrivs i Norge för att beskattning skall ske där. Den norska inställningen till dubbelbeskattningsfrågorna har skapat problem inte bara mellan Norge och Sverige utan också mellan Norge och andra stater med vilka Norge har dubbelbeskattningsavtal, särskilt Danmark och Finland. Förhandlingar för att söka nå en överenskommelse om tolkningen av de berörda bestämmelserna i det svensk-norska dubbelbeskattningsavtalet pågår sedan länge mellan berörda myndigheter. Viss samordning har skett med motsvarande förhandlingar som norrmännen för med myndigheterna i Danmark och Finland. Enligt vad jag har erfarit finns vissa förhoppningar om att förhandlingarna skall kunna slutföras före sommaren. Samtidigt med dessa förhandlingar har överläggningar skett i syfte att inom ramen för det nordiska avtalet om handräckning i skatteärenden nå en överenskommelse om vilken stat som skall ta ut preliminärskatt. Resultatet av dessa överläggningar hänger givetvis intimt samman med de förhandlingar som jag har nämnt nyss. Det pågår alltså ett intensivt arbete för att söka lösa de problem som frågan berör. Såvitt man nu kan bedöma finns det utsikter till en lösning inom en relativt snar framtid.

Herr talman! Jag tackar budgetministern för svaret på min fråga. Beräkningar, baserade på tillgängliga norska uppgifter, lär visa att norska industriinvesteringar av intresse för svenska entreprenadföretag uppgår till mer än 21 miljarder norska kronor den närmaste treårsperioden. Enbart kostnaderna för rörarbeten i dessa projekt, som bl.a. omfattar plattformar för oljeproduktion, uppskattas till nära 1,2 miljarder norska kronor, exkl. material. Flera svenska företag, som tidigare har varit engagerade i Norge, avböjer nu att lämna offerter på arbeten i Norge på grund av problem på framför allt skattesidan. Detta beror på att utformningen och tillämpningen av reglerna för undvikande av dubbelbeskattning är så oklara att det ekonomiska resultatet inte kan förutses. En annan orsak är att det nu är svårt att anställa svenskar för arbete i Norge, därför att enskilda svenskar som arbetat i Norge har drabbats av samma oklarheter och t.ex. krävts på preliminärskatt i både Sverige och Norge på samma lön. Problem finns också på socialförsäkringssidan. Det verkar finnas en lång rad problem på skattesidan. Enligt gällande dubbelbeskattningsavtal skall en svensk som arbetar i Norge kortare tid än 183 dagar erlägga skatt på sin inkomst till Sverige, såvida inte arbetsgivaren har fast driftställe i Norge. Huruvida arbetsgivaren skall anses ha fast driftställe i Norge eller inte tycks ibland ta lång tid att utreda. Likaså är det ibland svårt att avgöra om arbetet skall vara mera än 183 dagar. I sådana fall tar både svenska och norska skattemyndigheter ut preliminärskatt. Vem som helst kan ju tänka sig hur mycket den stackars anställde då får ut efter skatt, och det är ju inte underligt om man inte vill arbeta i Norge, om man får betala skatt till båda länderna och sedan vänta flera år på att få pengarna. Ett annat problem är att norska skattemyndigheter i vissa fall har krävt skatt på traktamenten. Nu säger budgetministern att förhandlingar mellan de berörda myndigheterna pågår sedan länge. Jag hoppas att de förhandlingar som budgetministern syftar på kan bli klara före sommaren. Det brådskar nämligen med de här frågorna, om vi skall kunna upprätthålla arbetsmarknadsutbytet mellan de nordiska länderna — även med Norge — och om svenska företag skall få möjlighet att ta arbeten i Norge. Jag vill fråga budgetministern: Avser budgetministern, om förhandlingarna inte kan bli klara före sommaren, att skynda på förhandlarna, så att det blir något resultat av det här?
Herr talman! Vi är, som framgår av mitt frågesvar, väl medvetna om de problem som finns på det här området. Vi har också en viss samverkan med Danmark och Finland för att försöka lösa dem. Nu arbetar vi alltså på att få en lösning, och vi utövar redan det tryck som är möjligt att utöva. Eftersom vi inte är nöjda med nuvarande förhållanden kommer vi självfallet att från svensk sida göra vad vi kan för att så snart som möjligt få en lösning. Det pågår dock förhandlingar, och vi kan inte göra mer än att vi med all kraft driver dem. Och som jag sade i slutet av mitt frågesvar har jag ändå förhoppningar om att vi relativt snart skall kunna nå en hygglig lösning.
Herr talman! Jag är tacksam för att budgetministern uttalar förståelse för de här frågorna och, som han säger, skall utöva det tryck som är möjligt och skynda på det hela. Jag hoppas att budgetministern, om det inte blir resultat före sommaren, verkligen skärper trycket. Det är stora problem, och det är mycket pengar som svensk industri kan gå miste om. BI. a. är ett svenskt rörföretag berört som lär vara världens största i branschen, och det företaget och andra företag kan mista en mängd arbete. Den här frågan lär ha tagits upp i Nordiska rådet så sent som i februari, och saken är alltså på gång på flera håll, såvitt jag förstår. Men jag hoppas att budgetministerni allas intresse trycker på när det gäller den här frågan, så att någonting händer.

Herr talman! Jörn Svensson har frågat om jag avser att vidta någon åtgärd för att förhindra att landstingens administration tillgodogör sig ränta på patienters privata medel. Socialstyrelsen har genom en kungörelse år 1970 utfärdat föreskrifter om förvaltningen av patientmedel som av psykiskt sjuka eller psykiskt utvecklingsstörda patienter överlämnats till förvaltning vid sjukhus eller annan vårdinrättning. Däri föreskrivs att medel som mera konstant överskrider normal månadsförbrukning skall sättas in på ett räntebärande konto för patientens räkning. Vidare sägs att medel för normal förbrukning, vilka tillfälligtvis inte behövs för löpande utgifter, skall göras räntebärande. Om räntan av praktiska skäl inte kan fördelas mellan patienterna, får den beräknas gemensamt. Sådan ränta samt gemensamma kassarabatter skall enligt kungörelsen användas för patientändamål. Dessa medel kommer alltså patienterna till godo för någon form av gemensam trevnad. En anledning till de bestämmelser jag här har redogjort för är att det tidigare var mycket svårt för bankerna att räkna ränta för patienterna individuellt på de konton det här gäller. Med dagens datateknik är detta emellertid betydligt lättare. Jag har dock erfarit att man på vissa håll har kommit överens mellan sjukvårdshuvudmannen och en bank om att banken tar över administrationen av ränteföringen. Varje patients konto kan därmed göras räntebärande. Jag har också inhämtat att socialstyrelsen avser att tillsätta en särskild arbetsgrupp för att i samråd med Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet undersöka möjligheterna att i sin helhet kunna beräkna räntorna individuellt på patienternas medel. Jag har mot denna bakgrund ingen anledning att nu vidta någon åtgärd.

Herr talman! Jag tackar för svaret samtidigt som jag noterar att det finns en mycket dålig vana hos statsråden: När man ställer en fråga huruvida någonting är rätt eller riktigt i en viss förordning eller en viss praxis, så svarar inte statsrådet på den frågan utan med att läsa upp förordningen eller redogöra för praxis. Det är ett sätt att svara med jaså på en fråga som är ställd! Vad det här gäller är inte om det finns en förordning som gör det möjligt för sjukhushuvudmännen att förfoga över patienters räntemedel utan frågan är om denna förordning över huvud taget borde ha tillåtits, om den inte strider mot grundlagen, om den inte strider mot annan lagstiftning. En människa är nämligen i vårt land skyddad till sin egendom. Ingen myndighet får plötsligt godtyckligt lägga beslag på någons räntemedel, vilket är vad som sker här. Det finns också bestämmelser som avser hur förvaltningar och myndigheter skall taxera ut avgifter för patienter för vissa kostnader som de enligt bestämmelserna har att gälda. Det skall ske med utgångspunkt i den faktiska kostnaden. Det får absolut inte ske genom någon generell och diskriminerande indragning av räntemedel från patientens privata förvaltning till sjukhushuvudmannens förfogande. Det är absolut lagstridigt. Det strider t.o.m. mot grundlagen. Man får över huvud taget inte anföra den sortens skäl som Elisabet Holm här har anfört som anledning till de här bestämmelserna, nämligen att det tidigare var svårt för bankerna att räkna ut räntan individuellt för patienterna. Det måste väl Elisabet Holm ändå inse är en fullkomligt löjlig motivering. När skulle en bank någonsin kunna säga till en människa: Det är så besvärligt att räkna ut räntan på era bankmedel, så den räknar vi ut tillsammans med räntan på en massa andra insättares bankmedel och så lägger vi det i en särskild pott, som ni inte förfogar över. Det är fullkomligt orimligt. Det är också lagstridigt. Så kan bankerna inte göra. Det är något som man absolut inte får tillåta — såvitt man inte anser att människor som åtnjuter någon form av psykiatrisk behandling här i Sverige är ett slags andra klassens medborgare, över vilkas medel man kan förfoga på annat sätt än när det gäller andra medborgares medel. Vad jag hävdar är alltså att hela den förordning som tillåter detta förfarande är felaktig, stridande mot såväl grundlagen som annan lagstiftning. Vad jag förväntar mig i nästa replik är inte att Elisabet Holm ånyo säger att hon inte finner anledning vidta någon åtgärd, utan att hon avger en klar deklaration att hon anser såväl kungörelsen som dess tillämpning olämplig och att en ändring snarast bör komma till stånd.

Herr talman! Jag har redogjort för motiven till att den här förordningen en gång kom till 1970 — för tio år sedan. Jag har dessutom svarat på Jörn Svenssons direkta fråga om jag avser att vidta någon åtgärd för att förhindra att landstingens administration tillgodogör sig ränta på patienters privata medel. När f. ö. nu socialstyrelsen, Landstingsförbundet och Kommunförbundet tänker åtgärda de här sakerna, anser jag icke att jag just nu har anledning att vidta några ytterligare åtgärder. Jag kan för egen del deklarera att jag inte finner de förhållanden bra som har gällt. Jag tycker också att skälen för att man har tillämpat det här förfarandet inte är tillfredsställande. Jag vill dock betona att när det gäller den psykiatriska vården och förhållandena där så är problemen mycket stora, och det här är naturligtvis inte det mest påträngande problemet inom den psykiatriska sjukvården. Det kan därför möjligen ursäktas huvudmännen att de inte har observerat det som jag tycker något galna i det här förhållandet. Det-kan också möjligen ursäktas socialdepartementet att man där inte tidigare har tagit itu med de här frågorna. Men som jag sade i mitt svar är en översyn på gång, och jag kommer att följa utvecklingen med uppmärksamhet.

Herr talman! Jag är tacksam för denna klarläggande deklaration. Jag tror den var synnerligen nyttig och nödvändig. Det hade kanske varit bra om den funnits med redan i svaret på frågan — men bättre sent än aldrig. Vad det gäller här är inte att redogöra för motiven, utan frågan gäller: Är motiven som anförts för att man tillämpar förfarandet att lägga beslag på patienters räntemedel hållbara? Jag menar att de inte rimligen kan vara hållbara. Jag vill ifrågasätta om det inte är direkt lagstridigt att ha haft denna praxis och om inte själva kungörelsen strider mot annan lagstiftning som i så fall här är överordnad och måste ta över. Jag tror inte heller att man, som Elisabet Holm försöker göra, kan ursäkta sjukhushuvudmännen. Detta problem har nämligen varit väl känt ute på sjukhusförvaltningarna. Det finns faktiskt sådana sjukhus — som Västerviks, Nyköpings och Sankt Sigfrids i Växjö — som har tillämpat ett fullständigt korrekt förfarande, som har fört individuella konton och räknat räntan på normalt sätt. Det finns ingen som helst anledning att särbehandla patienter inom den psykiatriska sektorn när det gäller deras bankmedel. Man kan inte åberopa sådana saker som att det skulle råda speciellt komplicerade förhållanden inom den psykiatriska sektorn. Det har inte med saken att göra, därför att här handlar det om hur bankerna arbetar och vilken kontoföring man har. Den är densamma vilken sorts förvaltning det än är. Räkna räntor på en bankbok kan vem som helst göra. Det har bankerna kunnat göra för hand i alla tider, och de kan nu göra det synnerligen enkelt maskinellt och med datorhjälp. Det kan absolut inte vara något som helst problem. Jag måste säga att det också är litet avslöjande att denna fråga icke har uppmärksammats offentligt förrän Riksförbundet för social och mental hälsa tog upp frågan i en uppvaktning.
Herr talman! Jag har ju svarat på Jörn Svenssons direkta fråga, och såvitt jag kan erinra mig har just Jörn Svensson icke frågat mig om detta förhållande strider emot övergripande lagstiftning. På den direkta frågan har jag svarat.
Abortfrågan har genom åren djupt engagerat många människor. Av den anledningen är det viktigt att den utvärdering som nu skall ske genomförs så att alla som arbetat med denna fråga har förtroende för att problematiken blir allsidigt belyst — inte minst från etisk och moralisk utgångspunkt.
Herr talman! Nu försöker Elisabet Holm slippa undan med formaliteter. Jag kan upplysa henne om — nyutnämnt statsråd som hon är — att det är varje statsråds skyldighet att inom sitt ansvarsområde se till att grundlagen följs och att människor får sin rätt. Det är en självklarhet. Man behöver inte fråga huruvida det skall ske. När jag frågar om Elisabet Holm avser att vidta några åtgärder för att förhindra ett enligt min mening felaktigt förfarande, hade det varit fullständigt naturligt om Elisabet Holm då ställt sig frågan: Är förfarandet felaktigt? Strider det mot annan lagstiftning eller står det i dålig överensstämmelse med dess anda? Strider förfarandet mot de grundlagsenliga rättigheter som varje människa har — även den som är satt under förmyndare och vars medel disponeras av andra?
Eftersom opinionsarbete i hög utsträckning förekommit också vid sidan av de politiska partierna vore det värdefullt om också personer vid sidan om partierna kunde vara representerade. Är sjukvårdsministern beredd medverka till att utvärderingsgruppen beträffande abortlagstiftningen också innefattar människor som inte är knutna till de politiska partierna?

Herr talman! Sven Johansson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att utvärderingsgruppen beträffande abortlagstiftningen också innefattar människor som inte är knutna till de politiska partierna. Regeringen har den 21 februari i år beslutat om direktiv för en kommitté med uppgift att utvärdera abortlagstiftningen. Till ordförande i kommittén har jag förordnat riksdagsledamoten Anita Bråkenhielm. I kommittén ingår företrädare för samtliga politiska partier i riksdagen. Vidare blir socialstyrelsen och Landstingsförbundet representerade i kommittén. Det är naturligt att kommittén under utredningsarbetet hör olika grupper i landet som kan bidra till att abortfrågan blir allsidigt belyst.

Herr talman! Jag ber att få tacka sjukvårdsministern för svaret. När abortlagen antogs var meningarna om fri abort mycket delade bland medborgarna i vårt land, och det kan ifrågasättas om det fanns en verklig majoritet för beslutet. I den debatt som föregick antagandet av lagen underströks kraftigt att många människor uppfattade den som en kränkning av kristen skapelsetro och humanistisk etik och som ett uttryck för bristande respekt för livet. Den stora opinion som stod bakom denna uppfattning har låtit höra av sig, och trycket från den var väl en av orsakerna till att vi fick beslutet om utvärdering. I debatten förra året uttalades att utvärderingen skulle vara förutsättningslös och att utvärderingsgruppen skulle ha en bred sammansättning. Många har genom brev och telefon låtit höra av sig under de senaste månaderna och framfört detta krav, och sjukvårdsministern har säkerligen fått påminnelse om dessa önskemål. Man kan nu fråga sig om det förhållandet att man har tillsatt en utredning med representanter i stort sett bara för de olika partierna skall ses som ett uttryck för nonchalans mot denna stora opinion i vårt land. Enligt vad jag hört skall det vidare vara enbart kvinnor som kommer att göra denna utvärdering. Man behöver inte vara så särskilt klarsynt för att begripa att aborterna håller på att bli ett oerhört stort problem i vårt land — ett av de allra största. Det är mot denna bakgrund viktigt att företrädare för den opinion som finns, sådana som i dag får vara med om att hjälpa människor som kommer in i svårigheter på grund av aborter, också får vara med i den utvärderingskommitté som nu är tillsatt. Jag vill därför fråga om det finns möjligheter att bredda denna kommitté — den har väl ännu inte börjat att arbeta.

Herr talman! Nej, Sven Johansson, det är inte av nonchalans man låtit kommittén få en parlamentarisk sammansättning. Det ingår, som jag sagt, i kommitténs direktiv att under arbetets gång höra vida grupper utanför denna kommitté. Jag har haft flera överläggningar med ordföranden i kommittén, och jag har all anledning att förmoda att hon verkligen skall beakta de givna direktiven. Därför finner jag inte något skäl för att utvidga kommittén. Att det har blivit enbart kvinnor i kommittén kan man naturligtvis beklaga, men det är partierna själva som har nominerat representanterna i kommittén, och man har väl inom partierna funnit att de som utsetts är lämpliga att företräda dem där.
Herr talman! Jag vet att kommittén har möjlighet att höra olika grupper, men jag anser att denna fråga är så allvarlig och viktig att företrädare för opinionen borde få vara med hela tiden för att föra fram de synpunkter som en mycket stor del, kanske en majoritet, av svenska folket ändå står bakom. Jag beklagar att sjukvårdsministern här inte velat ta hänsyn till den opinion som låtit höra av sig kanske allra mest i de frågor som det gäller. Med tanke på den ökning som sker av antalet aborter och den ängslan som börjar gripa föräldrarna, när det nu visar sig att också antalet tonårsaborter ökar, är jag och många med mig mycket förvånade över att man inte har velat ge denna grupp en bredare sammansättning.
Herr talman! Ordföranden i kommittén, och som jag hoppas också dess övriga ledamöter, har fullt klart för sig hur stämningarna i landet är, och de har också tillgång till protokollet från debatten i höstas här i riksdagen. Jag har all anledning att förutsätta att de kommer att ta hänsyn till de aktuella gruppernas synpunkter.
Herr talman! I den debatt som föregick beslutet om abortlagstiftningen fick vi mängder av opinionsyttringar — jag kan tänka mig att de omfattade omkring en miljon svenska medborgare — men politikerna nonchalerade denna stora opinion och antog en lagstiftning som gick emot den. Jag vet inte om de politiker som nu skall arbeta med dessa frågor har större respekt för opinionen ute i landet.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig vad regeringen tänker göra för att räntebidrag skall kunna utgå också för lägenhetsdaghem. Byggandet av barndaghem kan finansieras med stöd av bostadslån. Barndaghemmen behandlas därvid som lokaler, vilka kan ingå i låneunderlaget. Sådana lokaler berättigar i princip inte till räntebidrag. Enligt Inga Lantz skulle räntebidrag numera kunna utgå till lägenhetsdaghem där en bostad gjorts om till barnstuga. Något beslut av den innebörden har dock aldrig fattats av statsmakterna. Däremot beslöt riksdagen på förslag av regeringen förra året om vissa ändringar beträffande möjligheterna till räntesubventioner när en tom bostadslägenhet tillfälligt hyrs ut som lokal. Enligt huvudregeln skall därvid räntebidraget upphöra att utgå till den del det avser lägenheten. Räntesubventionen skulle dock få kvarstå om lägenheten tillfälligt används som barnstuga. Jag kan tillägga att vissa kvalitetsfrågor i daghem och fritidshem samt principerna för statsbidragsgivningen f. n. övervägs inom regeringskansliet.

Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Det här verkar ju vara en krånglig fråga. Såvitt jag förstår hotar en formell byråkrati att stoppa lägenhetsdaghem. Egentligen var det menat precis tvärtom. Riksdagen har beslutat att räntesubventioner skall kunna utgå när en bostad tillfälligt hyrs ut till barnstuga, och det är ju bra. Men bostadsstyrelsens föreskrifter stoppar det vettiga i den här tanken. I bostadsstyrelsens anvisningar står det nämligen att bara bostadslägenheter som blivit färdigställda som bostäder får detta räntebidrag. Sedan kommer då nästa hinder. Socialstyrelsen säger att en färdigställd bostadslägenhet inte kan användas som daghem. Det innebär alltså att bostadsstyrelsens och socialstyrelsens krav och föreskrifter kolliderar. Det borde gå att ändra detta, så att bostadsstyrelsens anvisningar ger möjlighet till räntesubventioner för provisoriska lägenhetsdaghem. Enligt svaret kvarstår såvitt jag förstår den här kollisionen, och jag skulle vilja fråga: Vad händer med de 162 platser som riskerar att gå i stöpet i Dalenområdet i Enskede, därför att denna krock, denna kollision sker? Faran är, som jag sade, att planerna på att starta sådana här lägenhetsdaghem går i stöpet på grund av att de två anvisningarna i sin utformning helt strider mot varandra.
Herr talman! Det är så att när man bygger ett lägenhetsdaghem eller en vanlig fristående barnstuga får man statliga lån till det. Man kan alltså finansiera byggandet, men man får inte de förmånliga räntesubventionerna. När man bygger bostäder utgår däremot räntesubventioner för att hyrorna skall kunna hållas nere. Nu har det hänt till och från att man vill göra om befintliga bostäder till lägenhetsdaghem. Då har riksdagen uttalat, på regeringens förslag, att man kan få behålla de här förmånliga räntebidragen, när man tillfälligt önskar göra om dessa bostäder till lägenhetsdaghem. Så enkelt är det. Nu antar jag att man i Dalen här i Stockholm vill bygga lägenhetsdaghem från början, och det är då ingen skillnad i behandlingen av lägenhetsdaghem och en vanlig fristående barnstuga. Det är alltså en väsentligt större fråga än den som Inga Lantz tar upp, om man generellt skall börja ge bidrag från statens sida till nya daghem.
Herr talman! Det handlar om tillfälliga lägenhetsdaghem, och här har alltså bostadsstyrelsens och socialstyrelsens anvisningar krockat, därför att det som går med det ena går inte med det andra. Det är därför jag har frågat vad regeringen tänker göra för att lösa detta. Det här kan ju inte vara unikt för Dalen, utan problemet måste finnas även på andra håll i landet. Det är därför jag har ställt frågan — här krockar faktiskt anvisningarna.
Tierr talman! Vi kan naturligtvis inte här i riksdagen diskutera ett enskilt fall, men såvitt jag vet är Dalen ett område som håller på att byggas. Man tänker alltså inrätta nya lägenhetsdaghem, och då råder ingen skillnad mot om man skulle ha byggt en helt fristående barnstuga. Sedan kan jag hålla med om att det finns en del snåriga bestämmelser som gör att det är svårt att inrätta även tillfälliga lägenhetsdaghem i befintliga bostäder. Men inom regeringskansliet håller man på att se över sådana bestämmelser, så att det skall bli enklare att bygga om och förändra bostäder till lägenhetsdaghem.
Herr talman! Är det så krångligt att ändra bostadsstyrelsens anvisningar, så att det kan finnas möjlighet till räntesubventioner också för provisoriska lägenhetsdaghem?
Herr talman! Här gäller det inte krångel eller något annat i den vägen utan en mycket större fråga, nämligen huruvida statsmakterna generellt skall ge bidrag till nya daghem vare sig de är lägenhetsdaghem eller fristående barnstugor.

Herr talman! Tore Nilsson har frågat mig om jag är beredd att vidta skyndsamma åtgärder för att undanröja byråkratiska hinder och därigenom medverka till att naturvårdsverket kan meddela tillstånd för fångst av räv med fotsnara innan innevarande fångstsäsong är avslutad. Genom beslut den 29 november 1979 föreskrev regeringen nya riktlinjer för naturvårdsverket vid medgivande av tillstånd för fångst av räv med fotsnara. Enligt riktlinjerna skulle tillstånd kunna komma i fråga inte bara vid viltforskningsprojekt utan också runt områden med lokala rävskabbsutbrott i de fyra nordligaste länen samt även mera allmänt i dessa län inom vissa områden där sedvanlig jakt med skjutvapen ter sig särskilt svår att bedriva med hänsyn till snöoch klimatförhållanden m.m. I beslutet angav regeringen att naturvårdsverket vid tillståndsgivningen borde samråda med lantbruksstyrelsen och berörda länsstyrelser. Vidare fick verket i uppdrag att avge redovisning av erfarenheterna av tillståndsgivningen senast den 1 maj 1981. Sedan regeringen utfärdat nyssnämnda riktlinjer har omkring 750 ansökningar om tillstånd att fånga räv med fotsnara kommit in till berörda myndigheter. Detta är betydligt fler än man haft anledning att räkna med. Handläggningen har tillgått så att de sökande i allmänhet har ingett ansökningshandlingar till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har, efter att ha inhämtat yttranden från länsjaktvårdsföreningarna, överlämnat ärendena till naturvårdsverket. Naturvårdsverket har därefter, på föreslaget sätt, samrått med lantbruksstyrelsen. Lantbruksstyrelsens synpunkter på tillståndsgivningen har varit naturvårdsverket till handa vid månadsskiftet februari-mars 1980. I dag har flertalet av dem som sökt tillstånd erhållit beslut av naturvårdsverket. De tillstånd som utfärdats omfattar tiden t.o.m. mars månad 1980 samt den 15 december 1980-mars 1981. Tillstånden kommer därför att kunna användas i avsedd omfattning först kommande fångstsäsong. Ett femtiotal ärenden är fortfarande inte slutbehandlade, eftersom de saknar uppgifter som är nödvändiga för naturvårdsverkets ställningstagande. Naturvårdsverkets och andra myndigheters ärendehandläggning bör ses mot bakgrund av det stora antalet ansökningar, det omfattande förarbete som varit nödvändigt och det förhållandet att berörda myndigheter ej kunnat erhålla några extra resurser för dessa arbetsinsatser.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

När jag i februari fick reda på att ett dröjsmål förelåg och beslöt mig för att fråga fick jag höra att det rådde stor otålighet, eftersom jaktsäsongen i praktiken är slut i och med mars månads utgång. Man har då frågat mig: Är det här inte en onödig byråkrati? Har inte den handläggning som har omtalats blivit för omfattande? I svaret sade jordbruksministern att regeringen i sitt beslut angav att naturvårdsverket borde samråda med lantbruksstyrelsen och berörda länsstyrelser. Jag har en känsla av att man därigenom har satt i gång en alldeles för stor och omfattande apparat. Är verkligen den här byråkratiska rundgången nödvändig? Jag utgår ifrån att de jägare det här gäller är ansvarskännande och duktiga jägare — det finns jaktvårdspersonal som kan den här saken, och det finns på länsstyrelsenivå tillräckligt med människor som är kunniga och ansvarskännande. Jag tycker att det här är ett exempel på hur det inte borde gå till. Det skulle kunna handläggas på ett annat sätt. Nu sade jordbruksministern att tillstånden kommer att kunna användas nästa jaktsäsong. Men eftersom det gäller rävskabb hade det kanske varit bättre om det skett en större fångst under den här perioden. Även om jag förutsätter att de ansökningar som har lämnats in är beviljade till hösten, så att jakten då kan komma till stånd, vill jag inte hålla med om att de många ansökningarna är anledningen till att det blivit så här. Själva formen för handläggningen är för omfattande och krånglig. Det är ett exempel på hur mani Sverige gör allting alldeles för viktigt. Just den här saken hade det varit möjligt att handlägga smidigt. Regeringen måste, när den fattade sitt beslut, ha haft fakta på bordet. Anders Dahlgren är kanske jägare och känner till det här. Jag tror att det hade varit möjligt att göra det enklare.
Herr talman! Jag delar inte Tore Nilssons uppfattning att det här är onödigt krångligt. Jag erkänner att det har tagit lång tid, men jag vill påstå att det inte har tagit anmärkningsvärt lång tid — tvärtom, med hänsyn till det omsorgsfulla arbete som var nödvändigt. Med tanke på att den här fångstmetoden sannerligen inte är okontroversiell var det mycket viktigt att naturvårdsverket hade ett fullgott underlag för de dispenser som man skulle ge. Jag erinrar om att det här är en fångstmetod som inte är tillåten för alla. Det är fråga om att göra ett urval av fångstmän. Det har av många i frågasatts om den här fångstmetoden över huvud taget skall tillåtas, eftersom den kan innebära djurplågeri. Nu pågår ett försök, och jag tycker att det är bra att naturvårdsverket på den relativt korta tid som stått verket till buds har kunnat meddela så här många dispenser. Man skall komma ihåg att regeringen inte fattade sitt beslut förrän den 29 november, och nu har ändå 650 fångstmän fått tillstånd.
Herr talman! Jag måste då göra invändningen att det är tveksamt om det i så fall var riktigt av regeringen att den 29 november göra det här medgivandet, då säsongen stod för dörren.

Även om jag liksom Anders Dahlgren anser att man inte skall hafsa sig fram tror jag att han innerst inne är ense med mig om att det i Sverige finns en benägenhet att låta instans följa på instans och papper läggas till papper. Under tiden går — i just det här fallet — rävarna fria eller också dör de i skabb.
Herr talman! Det var många personer — inte bara Tore Nilsson — som i november månad var mycket angelägna om att regeringen skulle fatta ett beslut i den här riktningen. Regeringen hade alla papper på bordet som var nödvändiga för att man skulle kunna fatta ett beslut. Man kom fram till att den här fångstmetoden inte kunde släppas allmänt fri. Däremot kunde man gå med på en försöksperiod, under vilken de som skulle delta i den här fångsten fick personliga dispenser av myndigheterna. Det är vad som har skett.
Herr talman! Självfallet respekterar jag jordbruksministerns uppfattning och ord i den här frågan. Jag är själv inte jägare, men jag har kontakt med många jägare och jag känner till den här sortens jakt sedan barndomen. Dessutom har jag läst mycket om jakt med fotsnara. Jag har talat med ansvariga jaktvårdare, och dessa har faktiskt givit uttryck för samma uppfattning som jag här har redogjort för, nämligen att det har blivit onödigt krångligt.

Herr talman! Karl-Eric Norrby har frågat mig om jag delar uppfattningen attidrotten behöver en längre omställningstid än tio år när det gäller att klara sin energiförsörjning. Frågan är ställd med anledning av ett uttalande av riksidrottsstyrelsens ordförande, landshövding Karl Fritiofsson, som sagt att det är av intresse för idrotten att en övergång till nya energikällor sker långsiktigt och inte brådstörtat under loppet av fem till tio år. Låt mig först konstatera vad energisparkommittén i sin utredning från år 1978 kom fram till angående idrottsanläggningarnas energibehov. ”Kommittén bedömde idrottsanläggningarnas samlade energikonsumtion till drygt 3,5 terawattimmar per år.” Om kommunerna — som i de allra flesta fall är huvudmän för idrottens anläggningar — vidtar de energisparåtgärder som kommittén bedömer möjliga, kan konsumtionen reduceras med 1 terawattimme eller nästan en tredjedel. Sådana besparingsåtgärder betalar sig — sett till investeringsoch ombyggnadskostnader — inom en period av tre å fyra år och innebär vid nuvarande energipriser en besparingsvolym av omkring 100 milj.kr. per år. Nämnda besparingar täcker mer än väl de energikrav för planerade nya idrottsanläggningar som kommunerna redovisat i sin långtidsplanering . För framtiden finns även andra faktorer som får betydelse för idrottens energianvändning. Bl. a. kan en mera medveten planering av anläggningsverksamheten bidraga till en effektivare energianvändning. Om energikrävande anläggningar —t.ex. simoch ishockeyhallar — kombineras, kan den totala energiåtgången nedbringas för dessa hallar genom utnyttjande av överskottsvärme. Regeringen följer f. ö. frågan om idrottens energianvändning uppmärksamt. Om man vidtar åtgärder av det slag jag nu redovisat för en omställning av energipolitiken tillgodoses idrottens energibehov.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde frågan är som jag framhållit att riksidrottsstyrelsens ordförande, landshövding Karl Fritiofsson, uttalat att det är av intresse för idrotten att en övergång till nya energikällor sker långsiktigt och inte brådstörtat under loppet av fem till tio år. I stora annonser i gårdagens tidningar framfördes också åsikten att idrotten riskerar att drabbas av energibrist om kärnkraften snabbavvecklas. I det sammanhanget kan noteras att den svenska idrottsrörelsen går in i 1980-talet med målsättningen att två skall bli tre, alltså att två miljoner idrottsutövare skall bli tre miljoner. Det är en mycket ambitiös målsättning. En sådan expansion kräver självfallet resurser. Det gäller särskilt om man vill nå de uppställda målen. Av mycket stor betydelse är också vilka områden man expanderar på. I motsats till arenaidrotten finns det ju idrottsgrenar som inte behöver så mycket energi. Men det skall jag inte gå in på nu — därtill räcker inte tiden. Det får dock inte råda någon tvekan om att man även inom idrotten måste tänka ekonomiskt när det gäller energianvändningen. Det är därför värdefullt att statsrådet åberopar vad energisparkommittén räknat fram, nämligen att man vid idrottsanläggningar genom olika åtgärder skulle kunna spara ca en tredjedel av nuvarande energikonsumtion. Besparingseffekten av dessa åtgärder uppskattas till nära 100 milj.kr. per år, och investeringarna skulle betala sig inom en period på tre å fyra år. Vad energisparkommittén säger stämmer också väl överens med de energikrav som kommunerna redovisat i sin långtidsplanering, KELP. I svaret slår statsrådet fast att om man vidtar åtgärder av det slag som redovisats så tillgodoses idrottens energibehov. Jag vill här ställa en följdfråga. Delar inte statsrådet uppfattningen att det är i högsta grad angeläget att de energisparåtgärder som vi tidigare talat om vidtas så snart som möjligt, för att man skall kunna uppnå inte minst de ekonomiskt gynnsamma effekter som följer av dem?
Herr talman! Det är viktigt att på alla områden i samhället vidta alla åtgärder som leder till minskad energikonsumtion.

Herr talman! Ingemar Hallenius har frågat mig om jag är beredd att ge min syn på de planerade 800 kV-ledningarnas inverkan för de areella näringarna. Statens planverk har på regeringens uppdrag utarbetat en översiktlig redogörelse för konsekvenserna från markanvändningssynpunkt av att bygga ett 800 kV-nät för kraftöverföring. Av utredningen framgår att ledningarna i fråga påverkar omgivningen främst genom konstruktionens storlek, de elektriska och magnetiska fälten kring ledningarna samt genom det buller som alstras från ledningarna. Planverket föreslår kompletterande utredningar på olika områden samt vissa ändringar i ellagen och miljöskyddslagen. Rapporten remissbehandlas f. n. Vissa utredningar pågår som bl.a. belyser 800 kV-ledningarnas inverkan på jordoch skogsbruket. Vad som hittills framkommit tyder på att betydande olägenheter kan befaras. Jag vill därför understryka att det är utomordentligt viktigt att dessa frågor blir väl klarlagda.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Jag instämmer i vad jordbruksministern anför om att betydande olägenheter kan befaras. Det är då utomordentligt viktigt att frågan om 800 kV-ledningarnas inverkan på jordoch skogsbruket blir väl klarlagda. Det är många problem som högspänningsledningarna medför för jordbruket. I allt större utsträckning har det under senare år funnits farhågor för biologiska effekter på djur av de elektriska och magnetiska fält som uppstår kring högspänningsledningar. Därför är den utredning som nu har gjorts av Sveriges lantbruksuniversitet vid dess institution för husdjurshygien i Skara mycket intressant. Undersökningen gäller inverkan på kor av exponering för 400 kV-ledningar och omfattar Skara Semins område. Undersökningen visar att teoretiska beräkningar av elektrisk fältstyrka dåligt överensstämmer med gjorda mätningar i terräng. Praktiska prov är således nödvändiga. Hos de besättningar där djurens vistelsetid under ledningarna var under elva dygn per år noterades inga störningar. I två besättningar har fruktsamhetsrubbningar rapporterats hos nötkreatur sedan dessa under längre tid vistats under 400 kV-ledningar. På båda gårdarna var ledningens sträckning sådan att korna vistades under densamma under någon del av varje dygn under betesperioden. I båda dessa besättningar skedde en försämring av fruktsamheten som i tiden sammanföll med 400 kV-ledningens tillkomst över deras marker. Korna på dessa gårdar vistades mer än 25 dygn per år under ledningen. Särskilt anmärkningsvärt är att från det år då kraftledningen drabbade gården blev kor och kvigor endast i undantagsfall dräktiga sommartid. Normalt brukar betessläppningen innebära ökade möjligheter för befruktning. Det tidsmässiga sambandet med expositioner från 400 kV-ledningen är klarlagt. Utredningen har ej kunnat påvisa någon säker förklaring till fruktsamhetsstörningarna, men ett samband i tiden mellan inträffade fruktsamhetsstörningar och längre vistelse under ledningarna än 25 dygn per år har registrerats. Det är nödvändigt att genom experimentella studier undersöka var gränsen går för hur lång tid nötkreatur kan vistas under högspänningsledningar innan allvarliga störningar inträffar. Andra biologiska effekter än fruktsamhetsstörningar kan också finnas. Min fråga är därför: Är jordbruksministern beredd att medverka till att en sådan utredning kommer till stånd? Den undersökning som utförts omfattar endast Skara Semins område, och det är angeläget att en ordentlig inventering görs av de problem som högspänningsledningar utgör för nötkreatursbesättningar i hela landet. Det kan vara betydande skillnader mellan olika landskapstyper, varför en sådan kartläggning snarast bör göras. kor är icke direkt tillämplig på 800 kV-ledningar, då det här rör sig om bredare elektriska fält, högre strömstyrka och mer buller vid marknivå under verkliga förhållanden än som uppmätts för 400 kV-ledningar. En annan intressant fråga är hur vilda djur påverkas.
Herr talman! Den rapport som professor Ekesbo har avlämnat om påverkan på mjölkkors hälsa och fruktsamhet har utförts efter ett uppdrag från Stockholms läns landstings regionplaneoch näringslivsnämnd, statens industriverk, Vattenfall och Sydkraft. Rapporten, som jag har tagit del av, visar att det finns all anledning att fortsätta undersökningsoch forskningsverksamheten på området. Jag vill emellertid invänta de remissvar som nu skall avges över planverkets rapport. När dessa svar har kommit in får vi ta ställning till hur det fortsatta forskningsoch undersökningsarbetet skall bedrivas.
Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för det ytterligare klarläggandet. Det är synnerligen angeläget att vidare utredningar kommer till stånd så att vi får ett säkrare underlag för den kommande bedömningen.

Herr talman! Gunilla André har frågat mig om jag är beredd att ge min syn på säkerhetsarbetet beträffande behovet av polisiära insatser vid fortsatt drift och utbyggnad av kärnkraften. Frågor om fysiskt skydd för kärnkraftsanläggningar och andra anläggningar som avses i 2 § atomenergilagen bedöms av statens kärnkraftinspektion i samband med tillståndsprövningen. Vid denna prövning föreskriver inspektionen som villkor för tillstånd att anläggningarna förses med tillfredsställande skydd mot avsiktlig skadegörelse, sabotage, stöld och terroristhandlingar. Den normala bevakningen av kärnkraftsanläggningarna ombesörjs av bevakningsföretag som anlitas av den som driver anläggningen. Dessutom har polisen i enlighet med sin allmänna skyldighet att upprätthålla ordning och säkerhet ett ansvar för anläggningarnas skydd. Under år 1977 började rikspolisstyrelsen ett utredningsarbete som syftar till att kartlägga behovet av eventuell polisförstärkning, utbildningsinsatser och eventuell extra utrustning som kan komma att behövas för anläggningarnas skydd. Enligt vad jag erfarit från rikspolisstyrelsen är arbetet i det närmaste avslutat, men det har ännu inte redovisats för rikspolischefen och styrelsen för rikspolisstyrelsen. Om det därefter blir aktuellt att tillföra polisväsendet fler polismän och ytterligare utrustning samt genomföra särskild utbildning, kommer detta att prövas efter sedvanlig budgetbehandling.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. De sårbara tekniska systemen i kärnkraftverken gör att en terroristattack eller ett sabotage mot t.ex. reaktorns ordinarie kylsystem eller nödkylsystem kan få förödande konsekvenser. Skulle det leda till en stor kärnkraftsolycka kan, enligt strålskyddsinstitutets rapport Effektivare beredskap, tusentals människor drabbas av akut strålsjuka, och ännu fler skulle avlida i cancer förorsakad av radioaktivt utsläpp. En landyta på tiotusentals kvadratkilometer skulle förorenas av radioaktiva ämnen, så att man skulle tingas utrymma området för många år framöver. Detta ger en bild av hur oerhört viktigt det är att upprätthålla ett effektivt skydd av kärnkraftverken. Från skyddssynpunkt är dessa enligt skyddslagen jämställda med försvarsanläggningar. Det är polisen som centralt, regionalt och lokalt delar ansvaret för anläggningarnas skydd. De fyra kärnkraftverken ligger i små polisdistrikt — Varbergs, Tierps, Lunds och Oskarshamns. De fyra polisdistrikten krävde i framställningar till rikspolisstyrelsen i februari 1979 att få precisionsvapen med kikarsikten, mörkersikten till kulsprutepistoler, tårgas, gasmasker, taggtråd, sandsäckar samt radiooch teleteknisk utrustning. Enligt uppgift har rikspolisstyrelsen — vilket justitieministern här har bekräftat — tillsatt två utredningar som skall se över hur kärnkraftverken skall skyddas. Det visar att man från polisens sida ser mycket allvarligt på frågan och är bekymrad över möjligheterna att klara händelser som sabotage och terroraktioner. En nog så viktig fråga är: Finns det ett effektivt skydd för de specialtransporter med plutonium och uran som förekommer? Jag har ställt min fråga därför att jag ser det angeläget att få en redovisning av justitieministerns syn på detta viktiga säkerhetsarbete. Både allmänheten och de enskilda polismännen har rätt att få ta del av justiteministerns överväganden och bli informerade om de svårigheter som finns när det gäller att någorlunda säkert skydda kärnkraftverken. Justitieministern har i sitt svar inte redovisat sin syn på detta säkerhetsarbete utan endast redogjort för gällande bestämmelser och bekräftat att utredningsarbete pågår. Det får tolkas så, att justitieministern inte är beredd att delge riksdagen sin uppfattning. Om denna tolkning är riktig, vore det av intresse att få reda på skälen för detta. Om det inte finns några sådana skäl, måste svaret på min fråga tolkas så, att justitieministern inte har någon uppfattning. Det vore i så fall ytterst märkligt, med hänsyn till frågans räckvidd och konsekvenserna från säkerhetssynpunkt. Min fråga är alltså: Anser justitieministern att polisen kan klara av skyddet mot sabotage och terroristhandlingar?
Herr talman! Som jag sade i mitt svar åligger det, mot bakgrund av dess allmänna skyldighet att upprätthålla ordning och säkerhet, polisen att ha ansvaret för dessa anläggningars skydd. Vi vet att det pågår speciella utredningar inom just rikspolisstyrelsen om hur detta skydd skall utformas. Utredningarna kommer inom kort att läggas fram för rikspolisstyrelsens lekmannastyrelse. Vi får då se vilka förslag som läggs fram. Jag utgår från att det blir anledning för regeringen och eventuellt för riksdagen att ta ställning till de förslag som kan komma. Vi brukar ju, Gunilla André, avvakta de utredningar som pågår, innan vi tar definitiv ställning. Att jag nu skulle ge uttryck för hur jag tycker att skyddet skall utformas anser jag både strida mot allmänna principer och i sak vara felaktigt.
Herr talman! Jag har nu fått klart besked av justitieministern att han i detta fallinte vill delge riksdagen någon uppfattning. En fråga som då måste ställas är om polisen i nuläget har tillräckliga personella och tekniska resurser för detta arbete. Faktum är ju att vi i dag har kärnkraftsanläggningar som måste skyddas. Man kan också ställa sig frågan om de enskilda polismännen har den utbildning som krävs av dem för denna uppgift. Ser inte justitieministern några skäl för att påskynda beslutet om eventuell förstärkning av polisens resurser för att de skall kunna klara de uppgifter som har ålagts dem?
Herr talman! Som jag sade i mitt första svar så är de två utredningar som pågår inom rikspolisstyrelsen nu i det närmaste avslutade. Vi väntar alltså att inom kort få ett material som skall kunna ligga till grund för bedömningar i just de frågor som Gunilla André tar upp.
Herr talman! I det skriftliga svaret har justitieministern hävdat att denna fråga skall bli föremål för en särskild överläggning och att den då skall prövas efter sedvanlig budgetbehandling. Jag tycker inte att det stämmer riktigt överens med det som justitieministern nu senast anförde. Min fråga är då: Är det det senast avgivna svaret som är det riktiga, nämligen att man skyndsamt skall se över om polisen har de personella och tekniska resurserna för att klara de uppgifter som vi från samhällets sida har ålagt dem?
Herr talman! Den sista delen av frågan gäller ju om man behöver tillföra polisväsendet flera tjänster, och det kommer att behandlas av riksdagen. Sedan kan det finnas andra frågor som gäller utbildning, utrustning och organisation som man kanske inte behöver gå till riksdagen med. Men om det skulle visa sig att utredningen, rikspolisstyrelsen och regeringen gör den bedömningen att ett antal nya polismanstjänster måste inrättas, så skall det ju ske via riksdagen.
Herr talman! Låt mig då slutligen få säga att jag hoppas att denna fråga kommer att behandlas så skyndsamt som möjligt. Faktum är ju att vi har anläggningarna i dag, och det finns oro både hos allmänheten och hos de poliser som skall utföra arbetsuppgifterna. Det är alltså nödvändigt att detta arbete sker skyndsamt.
Herr talman! Jag kan lugna Gunilla André: Frågan skall behandlas så skyndsamt som möjligt.

Herr talman! Raul Blächer har frågat statsministern om regeringen avser att skyndsamt ta initiativ för att med omedelbar verkan möjliggöra att statliga bidrag kan utgå till kommuner som avser att bygga om värmeverk för bostäder och lokaler så att eldning med flis kan införas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Oljeberoendet är ett av Sveriges största problem i dag. Det är därför glädjande att många planerar för en övergång till andra bränslen än olja. I dag utgår bidrag till energibesparande åtgärder enligt flera förordningar. Enligt förordningen om statligt stöd till energibesparande åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader, m.m. kan stöd utgå till bättre hushållning med energi eller användning av annat bränsle än olja vid uppvärmning av byggnader. Stödet ges i form av bidrag med 35 96 av kostnaderna, dock med högst 300 000 kr. Lån kan om särskilda skäl finns lämnas till återstående del av kostnaderna. Med kommuner och landstingskommuner likställs bl.a. sådana kommunala stiftelser vilkas styrelse i sin helhet utses av kommuner eller kommunförbund. Ärenden enligt denna förordning handläggs av bostadsstyrelsen. Beslut om lån fattas dock av regeringen. anläggningar och med högst 50 9 till åtgärd som avser framtagande av vissa prototyper eller demonstrationsanläggningar. Förordningen gäller bidrag till näringslivet. Till näringslivet räknas i detta sammanhang även affärsdrivande statliga verk och liknande kommunala verk. Ärenden enligt denna förordning handläggs av statens industriverk. För bidrag till befintliga anläggningar fordras vid bidragsbelopp på över 4 milj.kr. beslut av regeringen. För bidrag till prototypoch demonstrationsanläggningar är denna gräns 2,5 milj.kr. Inom ramen för tillgängliga medel utgår bidrag i första hand till projekt som inte är företagsekonomiskt lönsamma men som bedöms vara samhällsekonomiskt lönsamma. Företagsekonomiskt lönsamma projekt behöver inga bidrag för att komma till stånd. För kommuner och kommunala bolag som driver fjärrvärmerörelse finns dessutom de s.k. fjärrvärmelånen som en möjlighet att finansiera investeringar i fjärrvärmeutbyggnader, såväl distributionssom produktionsanläggningar. Det finns således olika former för bidrag och lån till investeringar i anläggningar för andra bränslen än olja. Då den sökande är en kommun, landstingskommun, kommunal stiftelse e. d. handläggs ärendet sålunda av bostadsstyrelsen. Då den sökande är ett företag, ett affärsdrivande statligt verk eller ett liknande kommunalt verk handläggs ärendet av statens industriverk.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. I svaret pekar statsrådet på behovet av att spara energi med tanke på oljeberoendet, och själv vill jag tillägga att en bättre energihushållning krävs om vi skall kunna anträda marschen bort från kärnkraftssamhället och från kärnkraftens risker. Bakgrunden till min fråga är att en kommun i mitt hemlän, Forshaga kommun, har sökt de bidrag som finns att få och planerat en fliseldad anläggning, där ombyggnad av panncentral skulle kosta 1,4 milj.kr. Detta kraftvärmeverk skulle försörja ett sjukhus, ett vårdhem och 300 lägenheter i Forshaga — alltså ett lovvärt initiativ i oljeberoendets och kärnkraftshotets tider. Nu framgår det av svaret att det råder betydligt förmånligare villkor för näringslivet än för kommunerna när det gäller att få dessa bidrag. Forshaga kommun har tydligen, liksom en rad andra kommuner, påbörjat de här förberedelserna i den tron att samma statsbidragsregler gällde för kommunerna som för näringslivet. Jag kan återge vad som stod i tidningarna i augusti i fjol, när man satte i gång det hela: Det kommer att kosta 1,4 miljoner, men eftersom det är fråga om en pilotanläggning bidrar staten med hälften av kostnaderna, berättar en entusiastisk Gunnar Bergqvist, kommunalråd i Forshaga. Det man har svårt att förstå är att kommunalrådet då inte hade rätt i sina förmodanden beträffande dessa förmånliga regler att få 50 2 i bidrag, med en betydligt högre gräns uppåt, för vad man skulle kunna kalla för pilotanläggning eller vissa prototyper eller demonstrationsanläggningar. Detta skulle bli den första fliseldningsanläggningen i Värmlands län t.ex. Jag förstår att statsrådet inte har kunnat lämna mer än denna formella redogörelse, men det är politiskt märkligt att man propagerar för kärnkraft från det statliga Vattenfall samtidigt som man begränsar kommunernas möjligheter att få bidrag till energibesparande åtgärder.
Herr talman! Jag vill säga till Raul Blächer att det säkert finns skäl att se över de bestämmelser om statsbidrag som gäller på detta område. Oljeersättningsdelegationen har i en rapport föreslagit att man skall inrätta en fond för finansiering av energiteknik för att snabbt kunna ersätta olja.
Att minska importberoendet på energiområdet har stor betydelse för vårt lands ekonomiska framtid. Att så sker förutsätter att det finns en marknad för de inhemska bränslena och att samhället massivt stöder en utveckling till förmån för dessa och för sparande.
I årets budgetproposition har regeringen sagt att en sådan fond skall inrättas under budgetåret 1980/81. Förslaget har nu varit föremål för remissbehandling, och jag räknar med att förslag kommer att föreläggas riksdagen i sådan tid att riksdagen åtminstone i höst kan fatta beslut i frågan.
Alla alternativ i folkomröstningen uttrycker på valsedeln att kärnkraften är en återvändsgränd. Samtliga partier säger sig respektera folkomröstningsresultatet. Ekonomiministern har uttalat att han vad gäller linje 3 enbart accepterar utslaget som ett nej till laddning av nya aggregat och nej till byggande av aggregat 11 och 12. Linje 3:s valsedel innehåller emellertid också riktlinjer för hur man skall komma bort från kärnkraftssamhället — riktlinjer som har stor betydelse för vårt lands ekonomi.
Herr talman! Rune Gustavsson har frågat ekonomiministern om han är beredd att medverka till de ekonomiska avvägningar och dispositioner — sparande och satsning på förnybara inhemska energikällor — som förutsätts enligt texten på linje 3:s valsedel vid ett framgångsrikt val för denna linje. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Sverige intar en internationellt sett mycket framskjuten ställning när det gäller energisparande och forskning och utveckling av förnybara energikällor. En fortsatt kraftfull satsning inom dessa områden är nödvändig, bl.a. för att minska vårt stora oljeberoende. I regeringsförklaringen uttalas bl.a. att stora resurser måste satsas på energihushållning. Oljan måste stegvis ersättas med uthålliga energikällor, helst förnybara och inhemska, med minsta möjliga miljöpåverkan. Program för energisparande i näringslivet och transportsektorn utarbetas. Produktion av alternativa drivmedel, t.ex. metanol och etanol, påbörjas. Ett nytt energiforskningsoch utvecklingsprogram genomförs från 1981. Oberoende av folkomröstningens utgång kommer regeringen att arbeta för att de åtgärder vidtas som en tryggad energiförsörjning efter dessa riktlinjer erfordrar.